Herr talman! Får jag till Arne Fransson bara kort säga att jag är medveten om att det fanns en minoritet inom länsstyrelsen i Jönköpings län. Men om jag minns rätt bestod den av kommunalrådet i Nässjö, som också är partivän till Arne Fransson. Det var kanske i och för sig rätt naturligt att han intog den ställning som han där gjorde. Men såsom jag framhöll har man i dag en rätt samlad bedömning av att det solidariska ansvar som Arne Fransson talade om bör gälla just ett sådant län som Jönköpings län. Till Jan-Ivan Nilsson vill jag säga att det givetvis råder stor oro för 3 utvecklingen i övre Norrlands inland och att jag är medveten om detta. Jag har också på olika sätt försökt lägga fram förslag som motverkar denna utveckling. Jag tror att Jan-Ivan Nilsson är beredd att hålla med om att så har skett under senare tid. Man kan naturligtvis ändå, som Jan-Ivan Nilsson nu gör, önska ännu större resurser för att förhindra denna utveckling. Det är kanske riktigt. Men här skall ändå framhållas att vi från regeringens sida — och nu är riksdagen sannolikt beredd att ställa sig bakom detta — har fördubblat glesbygdsstödet. Vi har fördubblat ramen för regionalpolitiken för den kommande perioden. Vi har framlagt ett antal s.k. paket för att stärka sysselsättningen i de mest utsatta områdena. Men det krävs naturligtvis inte bara regionalpolitik för att klara upp dessa frågor. Det betonade jag i mitt första inlägg. Det kanske allra viktigaste är att regering och riksdag för en ekonomisk politik som återger oss konkurrenskraft och som ger expansion och bärighet i det svenska näringslivet, så att man får resurser såväl för regionalpolitiken som för politikens övriga områden. Det är grunden för att vara framgångsrik. Jörn Svensson har tvingats lämna kammaren, och jag skall därför låta diskussionen med honom falla för dagen. Möjligen vill jag påpeka att den statistik som Jörn Svensson har nämnt kanske inte stämmer riktigt med vad vi säger i propositionen. På s. 16 i denna slår vi fast att under det senaste decenniet har sysselsättningen utvecklats på ett i stort sett likartat sätt i olika typer av regioner. Det har skett en parallell utveckling, oavsett vilken del av Sverige vi tittar på. Men det är naturligtvis riktigt att klyftorna varit särskilt stora i de områden som speciellt Jan-Ivan Nilsson här har talat om. Att vi inte har lyckats brygga över de klyftorna på ett tillfredsställande sätt är också riktigt, men de har inte vidgats som Jörn Svensson — som jag tycker felaktigt — har påstått. Det är fortfarande en allvarlig klyfta, men den har inte vidgats. Jag skall, herr talman, inte förlänga debatten ytterligare. Jag förstår att man önskar någon gång komma till beslut i den här stora frågan. Låt mig avslutningsvis bara säga att jag uppskattade att än en gång få diskutera regionalpolitik med några av ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet, och det kan väl vara på sin plats att jag särskilt vänder mig till utskottets vice ordförande som jag alltid uppskattat att diskutera med i regionaloch arbetsmarknadspolitiska frågor. Jag vet att han sannolikt för sin sista debatt här i kammaren i dag.
Herr talman! Jag tror att det var välbetänkt att arbetsmarknadsministern i sitt näst föregående inlägg nyanserade bedömningen när det gäller skillnaderna mellan propositionen och reservationerna. Jag förstår att han har läst klämmarna i utskottsmajoritetens förslag, men på vitala punkter är ju dessa en följd av sammanskrivningar mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Det är ju på det sättet, herr Wirtén, att socialdemokraterna i det här stora ärendet faktiskt har avstått från att väcka en partimotion, medan centerpartiet och moderata samlingspartiet däremot har gjort detta. Socialdemokraterna säger dessutom i sin reservation nr 1 att regeringens förslag har ”kommit att bli ett uttryck för kontinuitet från den socialdemokratiska regeringen”. Sedan vill jag avslutningsvis, herr talman, på en annan punkt ge arbetsmarknadsministern ett erkännande, och det är för vad han sade om angelägenheten av att begränsa de selektiva åtgärderna — jag tänker då på bl.a. räntebefrielsen — och att man skall hålla samman stödområdet, så att det inte tillåts växa ut och innefatta praktiskt taget hela landet. Jag tycker att det är utomordentligt bra att arbetsmarknadsministern så starkt har understrukit detta. Då är det lättare för oss i Sydoch Mellansverige att verkligen bidra till att hjälpa de mest drabbade regionerna i Norrland och att ge uttryck för en solidaritet härifrån gentemot dem. Skulle man breda ut stödområdet, såsom en del motionärer har tänkt sig, kommer man att försvaga innehållet i de satsningar vi alla är överens om ändå i första hand måste ske i skogslänen.

Herr talman! Det finns anledning för mig i dag att konstatera att jag har deltagit i så gott som samtliga regionalpolitiska debatter sedan riksdagen 1964 fattade det betydelsefulla beslutet om en aktiv lokaliseringspolitik. För mig, som av olika skäl mycket tidigt intresserade mig för att det skulle vara en viss styrning när det gäller arbetstillfällen och näringsliv, var det en ljuspunkt när vi fattade detta beslut för 15 år sedan. Jag fogade dock en blank reservation — man kunde göra det på den tiden — till bankoutskottets betänkande. Några av oss socialdemokrater i södra Älvsborg och Skaraborg hade nämligen väckt en motion, i vilken vi påpekade att det fanns regionalpolitiska problem i många delar av landet och att vi därför ifrågasatte att det infördes en stödområdesgräns. Vi ansåg att åtgärderna i stället borde sättas in i hela landet, i de orter och regioner där problemen var störst, och att man borde kunna sätta in särskilt kraftiga lokaliseringspolitiska åtgärder i orter där det skedde större företagsnedläggelser och i orter och regioner med ett ensidigt näringsliv. När allt kommer omkring så låg det en ganska god framtidsbedömning i vår motion 1964. Att vi nu kommer att få en indelning i sex stödområden och att vi redan har fått ”öar” av stödområden utanför den egentliga gränsen bevisar detta. Att det numera också har satts in regionalpolitiskt stöd i storstadsregioner, som t.ex. på varvsorterna, styrker ytterligare min uppfattning, att hur man än fastlägger gränser blir de ofta godtyckliga och i många fall orättvisa. De många motionerna i samband med den nu behandlade propositionen är ett ytterligare bevis på att det är svårt att dra gränser. Den praktiska verkligheten har i stället visat att man i många fall har fått handla i enlighet med vad vi åsyftade i vår motion år 1964, nämligen att man i betydande omfattning fått gå ut med regionalpolitiskt stöd även utanför stödområdena. Arbetsmarknadsutskottet understryker f. ö. att så också bör ske i fortsättningen. Det innebär naturligtvis inte att det kraftigaste stödet inte bör lämnas till t.ex. orter som nu tillhör det inre stödområdet och andra delar av Norrland. Birger Nilsson och Bengt Fagerlund har redan ingående tagit upp de frågor där vi har reservationer och särskilda yttranden. Men även jag vill understryka att utan en aktiv och målmedveten näringspolitik är de regionalpolitiska åtgärderna inte mycket att bygga på. Det är ju trots allt en tillväxt av den totala sysselsättningen som måste till om man skall kunna nå det resultat vi alla önskar, nämligen en jämnare fördelning av jobben över hela landet och arbete åt alla. För det krävs det en näringspolitik som ger nya jobb i industrin liksom i annan verksamhet och en utbyggnad av den offentliga sektorn, där det finns stora eftersatta vårdbehov som kräver mycket arbetskraft. Under den borgerliga regeringsperioden har det inte förts någon aktiv näringspolitik, det har mest varit fråga om brandkårsutryckningar eller i många fall nedläggningar av de jobb man borde bevarat, och industrisysselsättningen har också sjunkit i betydande grad. Detta har inte utgjort någon god grogrund för en aktiv regionalpolitik, och därför har vi även i mycket hårt prövade regioner sett väldigt litet av regionalpolitiska insatser under de senaste åren. Jag vill därför kort och gott konstatera, att om vi inte får en samordnad sysselsättningsskapande politik kommer vi inte heller att få en förbättrad regional balans, vilket vi har påpekat i reservationen 1. Jag skall sedan ta upp några punkter i utskottsbetänkandet. För det första är jag mycket glad över att majoriteten i utskottet klart har markerat att det i fortsättningen inte skall ske någon delning av kommuner när det gäller stödområdesindelningen. För mig har det hela tiden framstått som självklart att det är kommunerna som skall ha en oinskränkt rätt att planera för den industriella utvecklingen lika väl som för bebyggelseplanering, service m.m. När centern talar så vackert om decentralisering av beslutsprocessen är det närmast häpnadsväckande att man vill ta ifrån de minsta planeringsenheterna, nämligen kommunerna, rätten att själva avgöra var industrierna bör ligga. Kommuner som kanske under många år skaffat mark och iordninggjort den för industriändamål skulle enligt centerns förslag centralstyras och bli tvungna att i all hast skaffa ny mark, dra fram nya ledningar, göra i ordning vägar m.m. därför att industrin skulle styras dit genom högre bidrag. Det är sannerligen att sätta den kommunala demokratin och självstyret i strykklass, och det är därför skönt att utskottsmajoriteten satt centern på plats när det gäller deras församlingsraseri och bytänkande. Däremot är jag besviken över att inte utskottet tillstyrkt den socialdemokratiska motionens krav på kommunal representation i lokaliseringsföretagens styrelser. Vi vet ju alla att kommunerna får ta på sig ganska stora kostnader i samband med industriell utbyggnad. Kommunen har som jag tidigare sade ofta ställt i ordning industrimarken, man lägger ner stora kostnader på vägar och gator, ledningar och allt annat sådant som måste till. Bebyggelseplaneringen och utbyggnaden av den kommunala servicen sker ofta med ledning av hur många anställda det nyetablerade företaget säger sig ämna anställa. Men i själva verket är det många av lokaliseringsföretagen som inte uppfyller ställda löften eller prognoser. I stället händer det t.o.m. att företagen efter en tid vill lägga ned verksamheten och koncentrera driften till ett eventuellt moderföretag och till annan ort. I Boråsregionen har vi exempel på att detta skett. Först har man sörplat i sig lokaliseringsstödet, sedan har man minskat antalet anställda eller flyttat till annan ort. Det är ur den synpunkten viktigt att de kommunala representanterna hela tiden har en möjlighet att följa företagens utveckling och samtidigt styra de kommunala insatserna med hänsyn till den realistiska utvecklingen av företaget. Kort sagt skall inte kommunstyrelser och andra kommunalt ansvariga tas på sängen när det gäller försäljning av företag, nedläggelser eller större driftsinskränkningar. Man bör i stället kunna följa företagens utveckling och i god tid veta vad som kan inträffa. Detta är inget obilligt krav med tanke på de stora belopp som samhället, dvs. skattebetalarna, pumpar in i lokaliseringsföretagen. Vi har haft en del lycksökare — om jag får uttrycka det så — som har utnyttjat stödet på ett icke seriöst sätt. Genom kommunal representation skulle man ha kunnat förebygga en hel del olycksfall i arbetet på att göra Sverige mer regionalt balanserat. Jag är helt säker på att också många borgerliga kommunalmän tycker att det skulle vara bra med denna insyn, och jag beklagar att inte utskottsmajoriteten har bifallit vårt förslag om kommunal representation som villkor för regionalpolitiskt stöd. När det gäller frågan om etableringskontroll är jag också övertygad om att vi måste få bättre styrmedel, om vi skall nå regional balans. Här har vi Thorbjörn Fälldins käcka ord en gång i början av 1970-talet om moroten och piskan. Morötterna har ju blivit allt fler under under de senaste åren, men vi har sett väldigt litet av resultat när det gäller nyetableringar av företag. Det är därför vi från vårt håll har sagt att om etableringsdelegationens verksamhet inte ger snabba och påtagliga resultat i en uppåtgående konjunktur, finns det alla skäl att införa någon form av etableringskontroll, och jag finner det underligt att inte åtminstone centern kunnat ställa sig bakom en sådan skrivning med tanke på partiets förflutna. Däremot har jag som enda socialdemokrat ställt upp tillsammans med centerledamöterna på reservation nr 10, som gäller frågan om nytillkommande statliga myndigheters lokalisering. Rune Carlstein och jag har i vår motion tagit upp denna fråga, och vi anser att lokaliseringen av ny statlig verksamhet av regionalpolitiska skäl konsekvent bör förläggas utanför Stockholmsregionen. Detta får ses mot bakgrund av den snabbt ökande statliga tjänstesektorn i Stockholmsområdet samtidigt som bl.a. flera gamla stora industriorter utarmas på sysselsättning genom strukturomvandlingen i vissa branscher. De båda stora utflyttningsetapperna har ju visat goda resultat ur regionalpolitisk synpunkt och gett många orter en delvis ändrad struktur. I det här sammanhanget skulle jag vilja säga att jag tycker att Gunnar Sträng bör få en ros för den utflyttning av de statliga verken som skett. Han kan därmed sägas vara en av de största utlokaliserarna. Dessutom har han med investeringsfondernas hjälp i stor utsträckning förmått industriföretag att förlägga sin verksamhet till andra orter än sådana de själva skulle ha valt. Riksdagen har gång på gång fastslagit att nytillkommande statlig verksamhet bör utlokaliseras. Så har dock inte blivit fallet, utan SIND, Centrala stiftelsen för skyddad verksamhet m.fl. organ har hamnat i Stockholm. Nu anser jag att det är hög tid att säga ifrån och att klara besked i fortsättningen bör ges. Därför yrkar jag bifall till reservationen 10. Jag har också tre egna reservationer, nämligen nr 55, 57 och 58, till vilka jag yrkar bifall. De gäller frågan om inplacering i stödområde av Borås, Mark, Tranemo, Svenljunga, Herrljunga och Ulricehamn. Jag har i denna kammare för ett par veckor sedan i samband med behandlingen av tekopropositionen ingående redogjort för de svåra problem som råder i Borås och Sjuhäradsbygden, och jag skall därför fatta mig kort i dag. Nedgången inom teko har inneburit att vi har förlorat 10 000 jobb sedan 1970, varav 6 000 i Borås kommun. Enligt länsstyrelsens prognos torde Borås och de övriga kommunerna utvecklas negativt även under den kommande femårsperioden. I min reservation finns på s. 218 i betänkandet en tabell som visar att Borås är det primära centrum i landet som haft den allra sämsta utvecklingen. Det är bland jämförelseorterna endast Luleå som har en högre arbetslöshet, dvs. 3,6 ?6 mot Borås 3,1 26. Trots detta ligger samtliga dessa städer i högre stödområde än vad som har föreslagits för Borås. Borås har haft en befolkningsminskning med 4 000 personer under 1970-talet, och det finns ca 600 tomma lägenheter i kommunen, trots att det knappast har byggts några flerfamiljshus under de senaste åren. Prognosen från länsstyrelsen säger att ytterligare 4 000 kommer att flytta; det blir en befolkningsminskning fram till 1985. Ca 5 000 är arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadsåtgärder, vilket innebär att mer än 10 26 av arbetskraften saknar reguljärt arbete. Problemen är likartade i de övriga kommunerna, eftersom 60-70 26 av de industrisysselsatta finns inom tekobranschen. Ensidigheten är mycket påtaglig, särskilt i Marks och Ulricehamns kommuner. Av de skäl jag anfört anser jag det vara klart otillräckligt att Sjuhäradskommunerna placerats i stödområde 1. Jag finner det nästan uppseendeväckande att folkpartiregeringen med tanke på tekopropositionens förslag inte har placerat Boråsregionen i ett högre stödområde. I motionerna 2501 resp. 2505 yrkar ledamöterna från södra Älvsborg att de av mig uppräknade kommunerna skall ingå i stödområde 3. Reservationerna av mig tillgodoser kravet i dessa båda motioner. Vidare torde också motionen av Hilding Johansson m.fl. tillgodoses av detta förslag när det gäller Herrljunga kommun.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

Herr talman! Under senare år har den ökning av sysselsättningen som vi har haft i Sverige i mycket stor utsträckning härrört från den offentliga sektorn, från stat, landsting och kommuner. Den offentliga sektorn har varit den expansiva sektorn i vårt land. Det här är ett faktum som har bidragit till en centralisering i Sverige ur sysselsättningssynpunkt. Det finns en klar tendens, om sysselsättningsökningen sker framför allt i den offentliga sektorn, till att det kommer de orter till godo där den offentliga sektorn redan från början är starkast. Det blir en expansion i kommunernas centralorter, i länens residensstäder och i rikets huvudstad. Det är ingen tvekan om att den här dominansen för den offentliga sektorn ur sysselsättningssynpunkt mycket starkt har bidragit till att sysselsättningsutvecklingen och befolkningsutvecklingen har varit positiva i första rummet i primära centra och i storstadsom råden, framför allt Stockholm. Det är alltså helt klart att den ort i landet som har expanderat mest som en följd av den här utvecklingen har varit Stockholm. Samtidigt som en sådan här tendens kan vålla problem för oss är det ju också inom den offentliga sektorn som vi har de största möjligheterna att från samhällets sida styra sysselsättningsfördelningen. När det gäller näringslivet i allmänhet måste man gå fram med hjälp av olika stimulansåtgärder, och man kan i och för sig diskutera andra styrmedel. Beträffande den offentliga sektorn ligger utvecklingen helt i de politiska organens händer. Därför är också den regionala fördelningen av sysselsättningstillväxten i den offentliga sektorn det verkliga provet på de politiska instansernas vilja att göra någonting för att sprida sysselsättningen. Den sysselsättningseffekt man får av att fördela sysselsättningen inom den offentliga sektorn på ett bättre sätt ger också stora spridningseffekter, eftersom service av olika slag följer med. Centerpartiet har länge arbetat på en decentralisering av den offentliga förvaltningen och inte minst av den statliga förvaltningen. Vi har gjort det av flera skäl. Ett huvudskäl för oss har varit att man genom en decentralisering kan föra besluten närmare människorna. Ett annat skäl har varit att man genom en decentralisering av beslutsfattandet också kan åstadkomma en decentralisering av handläggandet — och därmed också av sysselsättningen. Det är som sagt i Stockholmsregionen som den offentliga sektorn är allra störst. Här dominerar stat, kommuner och landsting fullständigt på arbetsmarknaden, och vi har en väldigt kraftig tillväxttendens. Det är ingen tvekan om att tillväxten framför allt inom den statliga sysselsättningen har varit motorn i storstadstillväxten i Stockholmsregionen under 1960-talet och under senare delen av 1970-talet. En ganska kraftfull åtgärd, som vidtogs i syfte att avlänka en del av den här tillväxten i den offentliga sektorn till andra delar av landet, var den stora utflyttningen av statliga verk. Att på det sättet flytta ut hela verk var naturligtvis inte den bästa metoden för att angripa problemet. Vi hade hellre velat se en decentralisering av beslutsfunktioner till regionala och lokala organ. För detta fanns inte möjlighet att få majoritet i riksdagen. Därför framstod verksutflyttningen som det bästa sättet att föra ut en del av sysselsättningstillväxten från den här regionen till andra delar av landet. Alf Wennerfors höll ett anförande här tidigare i dag, där han efterlyste uppgift om kostnaderna för statsförvaltningen och för de berörda mottagande kommunerna av verksutflyttningen. Vi vet att det har kostat en hel del. Men vi som vid t.ex. utskottsresor har besökt de orter som fått ta emot statliga verk har också kunnat konstatera vilken oerhört positiv effekt verksutflyttningen har haft på de arbetsmarknader som det här är frågan om. Jag tror inte att vi på något sätt behöver ångra den åtgärd som riksdagen därvidlag företog. Däremot skall vi inte inbilla oss att utflyttningen av statliga verk satte stopp för expansionen av offentlig sysselsättning i Stockholmsregionen. De statliga verk som utflyttades hade ungefär 11 000 anställda. Trots detta har den statliga, nationella sysselsättningen i Stockholmsregionen sedan dess ökat med 8 000 människor netto. Denna ökning skulle alltså ha varit nästan 20 000, om inte verksutflyttningen hade genomförts. Men detta att flytta ut hela verk är trots allt inte det ideala sättet att gå till väga för att fördela sysselsättningstillväxten över landet i nationell, statlig verksamhet. Det finns andra metoder som är bättre. En självklar utgångspunkt bör naturligtvis vara att alla nytillkomna nationella, statliga organ placeras ute i landet i stället för i Stockholmsregionen, om det inte finns mycket speciella skäl däremot. Detta har arbetsmarknadsutskottet sagt många gånger och riksdagen har ställt sig bakom detta uttalande, men det har inte hindrat att den nuvarande regeringen så länge den suttit vid makten har ansträngt sig att se till att alla nytillkomna statliga institutioner skulle förläggas till Stockholmsregionen. Centerpartiet föreslog i sin partimotion att vi vid det här tillfället skulle göra ett ännu starkare uttalande om detta som verkligen skulle höras i kanslihuset. Men vi fick inte utskottsmajoriteten med oss. Det var bara Gördis Hörnlund som visade större klarsyn än sina partikamrater och stödde oss på denna punkt. På en annan punkt har socialdemokraterna kommit med ett gott uppslag. Det gäller inrättandet av en särskild delegation, som skall syssla med dessa frågor. Utskottet har också ställt sig bakom inrättandet av denna delegation. Centerpartiet har i sin partimotion föreslagit att vi också skall försöka få en ordentlig målsättning för decentraliseringsarbetet inom statlig förvaltning. Visst har det producerats många cirkulär som gått ut till de statliga ämbetsverken, där man uppmanat dem att pröva varje möjlighet att decentralisera sin verksamhet och bedöma de regionala effekterna av olika åtgärder, osv. Men jag har en känsla av att dessa cirkulär i stort sett inte haft annan effekt än att de givit sysselsättning åt ytterligare några tjänstemän — för att skriva och läsa dem — i Stockholmsregionen. Det fordras kraftfullare målsättningar om man verkligen skall kunna komma någon vart. Vi har därför föreslagit att man skall uttala målsättningen att under en femårsperiod decentralisera 10 000 arbetstillfällen från de centrala verken i Stockholm ut i landet. Detta förslag angreps tidigare också hårt av Alf Wennerfors, och det angreps på ett sätt som tydde på att han över huvud taget inte hade läst vår reservation. Han utgick för det första från att vi skulle decentralisera ut hela statliga verk, och han frågade efter vilka det gällde. För det andra utgick han från att vi skulle tvinga tjänstemän att lämna Stockholmsregionen och flytta till landet. Av vår reservation framgår mycket tydligt — liksom av vår partimotion — att det inte är fråga om någondera av dessa åtgärder. Vi föreslår i stället en decentralisering av beslutsbefogenheter från statliga verk centralt till regionala och lokala organ. Vi pekar också på möjligheterna att statliga verk i Stockholmsregionen öppnar filialer i andra delar av landet. Vi framhåller vidare att detta är en utveckling som skall ske successivt och att ingen skall behöva flytta från Stockholmsregionen mot sin vilja. De farhågor som Alf Wennerfors framförde är alltså helt obefogade. Om det var sådana farhågor som var anledningen till att moderaterna inte stödde vårt förslag, har moderaternas företrädare möjlighet att i stället stödja vår reservation vid voteringen. Det är nödvändigt att förhindra en ny stark expansionsvåg i Stockholmsregionen. Det är nödvändigt för landet i dess helhet, eftersom en snabb befolkningstillväxt i Stockholmsregionen innebär en befolkningsoch sysselsättningsmässig utarmning av andra delar av landet. Men det är nödvändigt också — och inte minst — för Stockholmsregionen. Vi har i denna del av landet fått uppleva konsekvenserna av en alltför snabb storstadsexpansion. Under 1960-talet växte Stockholms län oerhört snabbt. Konsekvensen blev att man för att ge alla de nyinflyttade tak över huvudet tvingades snabbt uppföra nya stora bostadsområden med mycket bristfälliga miljöer. Vi fick i många förortsområden sociala problem av mycket svårbemästrad storlek. De berörda kommunerna fick sin ekonomi undergrävd och dras fortfarande med svåra problem. Växtvärken, köproblemen i Stockholmsregionen blev enorma. Under 1970-talet har vi haft en lugnare utveckling. Jag vill inte påstå att vi i Stockholmsregionen har kunnat hämta oss helt efter den ohämmade expansionen på 1960-talet. Många problem lever kvar, men vi har kunnat mildra dem något genom en förnuftigare politik under 1970-talet. Vi orkar emellertid inte med och vi vill inte ha en ny expansionsvåg av 1960-talets modell. Det är därför som det också från Stockholmsregionens synpunkt är så viktigt med en kraftfull politik för att bättre fördela den offentliga sysselsättningen över landet. Vi har också föreslagit att resurser skall ställas till förfogande på länsnivå för att man skall kunna deceniralisera den statliga förvaltningen inom de olika regionerna, och vi är beredda att ställa 100 milj.kr. till förfogande härför. Det är viktigt att också kommuner och landsting tar sitt ansvar för att inom sina speciella områden fördela den offentliga sysselsättningen. Detta uttalar också utskottet. Men till min oerhörda förvåning har moderaterna inte velat ställa upp bakom det uttalandet utan har reserverat sig. De hävdar att detta skulle vara att inskränka det kommunala självstyret. Det är självklart riksdagens rättighet att uttala uppfattningar också på detta område. Det innebär inte på något sätt att man inskränker kommunernas rätt att själva besluta. Jag vågar påstå att i varje fall våra kommunalpolitiker konsekvent kommer att arbeta enligt dessa riktlinjer. Herr talman! Det är naturligt att regionalpolitiken mycket kommer att handla om Norrland — det är där de ojämförligt största problemen finns. Men det får inte hindra oss att vara medvetna om att det finns problem också i andra delar av landet och i enskilda kommuner. Även i den del av landet som jag representerar, Mellansverige, finns det kommuner med allvarliga bekymmer. Också här har vi skogslän. I vissa fall tycker vi att propositionen har behandlat problemkommunerna i Mellansverige alltför snålt. Jag tänker speciellt på kommuner som har drabbats särskilt hårt av strukturkrisen inom järnoch stålindustrin. Det gäller Ludvika, Hällefors, Ljusnarsberg och Hagfors. Vi har en del Värmlandskommuner med mycket stora sysselsättningsproblem som inte har beaktats ordentligt i propositionen. Jag tänker på kommunerna Arvika, Säffle och Årjäng. Av denna anledning har vi föreslagit att Ludvika, Hällefors, Ljusnarsberg, Arvika, Säffle och Årjäng skall placeras i stödområde 4, Hagfors i stödområde 5. Men också närmare Stockholm har vi kommuner som behöver regionalpolitiskt stöd för att långsiktigt kunna trygga sin sysselsättningssituation, t.ex. Flen och Vingåker i Sörmland som vi anser bör placeras i stödområde 1. Ja, t.o.m. i Stockholms län, i storstadsområdets absoluta närhet, kan vi se hur de regionalpolitiska problemen avspeglar sig. Norrtälje kommun har problem av typisk glesbygdskaraktär. Det gäller inte bara skärgården utan även många andra delar av kommunen. Vi anser det nödvändigt att Norrtälje kommun också kan få ett visst regionalpolitiskt stöd och att kommunen kan placeras i stödområde 1. Avslutningsvis ett par små kommentarer till Gördis Hörnlund som talade sig varm för den kommunala styrelserepresentationen i företag som får regionalpolitiskt stöd. Jag vill bara konstatera att det finns andra sätt att klara informationsutbytet mellan företag och kommuner. Det är väldigt viktigt att man ser till att informationsutbytet sker oavsett om regionalpolitiskt stöd utgått eller inte. En kommunal styrelserepresentation är förmodligen inte det bästa sättet att förse kommunerna med den typ av informationer som de har behov av. Däremot kan det leda till att kommunerna på ett olyckligt sätt binds upp av beslut fattade i bolagsstyrelser inom kommunen. Som Arne Fransson tidigare sagt kan centerpartiet mycket väl tänka sig en situation, där vi måste införa etableringskontroll. Men det vore fel att försöka fatta något slags hotbeslut på förhand. Om vi ser att nuvarande medel inte räcker till, bör vi i det ögonblicket ta ställning till vilka ytterligare medel vi skall ta i anspråk. Att nu fatta riksdagsbeslut om vilka åtgärder som skall vidtas i en framtida hypotetisk situation vore felaktigt. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerreservationerna.
Herr talman! Det är faktiskt välbetänkt av Pär Granstedt att nu nyansera sin uppfattning beträffande utflyttningen från Stockholm. Men jag anser ändå att Alf Wennerfors frågor var väl motiverade. Vi har faktiskt noggrant läst centerpartiets reservation. Det var ju denna reservation som föranledde oss att foga ett särskilt yttrande, nr 1, vid betänkandet, där vi preciserar vår uppfattning. I centerpartiets reservation nr 11 sägs bl.a. att det ”anses att det är möjligt att genom olika decentraliseringsåtgärder minska antalet anställda i central förvaltning med minst 10 000 under en femårsperiod”. Man talar alltså om att flytta anställda, inte om att decentralisera funktioner. Vidare sägs i samma reservation att man behöver styrmedel och att ”för att nå ett sådant mål bör enligt motionärerna varje central myndighet åläggas att redovisa en plan som visar hur man genom successivt genomförd decentralisering kan reducera den centralt anställda personalen”. Reservationen innebär alltså att man vill reducera antalet anställda i Stockholmsområdet med minst 10 000 personer. Litet längre ned sägs att detta skall ske och att det ”bör” — bör — ”sålunda kunna genomföras utan att enskilda befattningshavare skall tvingas flytta mot sin vilja”. Det är klart att vi blir oroliga när vi läser om hur detta bör bör genomföras. Om ni verkligen menar allvar med vad Pär Granstedt nyss gav uttryck för, borde det ha stått att ingen ”skall” flytta mot sin egen vilja. Vad beträffar den fråga Pär Granstedt ställde till oss beträffande kommuners och landstings roll i regionalpolitiken vill jag hänvisa till vår reservation nr 12, där vi noga understryker att kommuners och landstings självstyrelse inte får trädas för när. Var vi står i länsdemokratifrågan är ju väl känt. Jag har faktiskt understrukit dessa synpunkter i mitt anförande. Jag sade bl.a. så här: ”Den praktiska verksamheten bör i ökad utsträckning överlåtas” —-Överlåtas alltså — ”till landstingsoch primärkommunala organ, till enskilda företag och till enskilda människor, vilket ger dem ett större mått av valfrihet och oberoende.
Herr talman! Pär Granstedt säger när det gäller den kommunala representationen att det finns så väldigt goda informationsmöjligheter ändå, och man kan hålla så bra kontakter med företagen. Ja, jag har ju faktiskt varit kommunalt verksam under många år i Borås kommun, och jag måste säga att vi har blivit ganska överraskade vid många tillfällen när vi fått se hur det gått med våra företag. Det måste vara en väsentlig skillnad om man har en eller ett par representanter som sitter med och kan följa verksamheten och vet inifrån hur det är ställt med utvecklingsmöjligheterna. När det gäller etableringskontrollen har väl centern, tycker jag, nu börjat glida alltmer över åt vårt håll här i dag.

Vad är det för skillnad på detta? Det är väl ett hot även från Pär Granstedts sida här i dag. Sedan började Pär Granstedt tala om primära centra och om att de visar en så god utveckling, därför att man haft den växande offentliga tjänstesektorn. Jag vill påminna om att det faktiskt finns primära centra som inte haft denna goda utveckling, och det gäller för oss som inte har några länsstyrelser, inte har några landstingskanslier och inte har någon större statlig verksamhet heller. Man får alltså nyansera sig litet även när man talar om de primära centra och deras utveckling. Borås är ett typiskt exempel på detta, som jag påvisat förut.
Herr talman! När det gäller frågan om den centrala statliga sysselsättningen kan jag inte låta bli att tycka att moderaterna skjuter över målet litet väl häftigt. Först och främst menar vi att en decentraliseringsåtgärd skall leda till en minskning av antalet sysselsatta i central statlig verksamhet. Vi har satt upp ett ganska högt mål — det vill jag erkänna — men jag tycker att man bör ha ett högt mål på det här området. Moderata samlingspartiet talar också om en decentralisering inom den centrala statliga verksamheten. Men vad skall den leda till? Skall inte den också leda till en minskning av antalet sysselsatta i central nationell verksamhet? Vad händer om man med moderat modell decentraliserar beslut? Skall man då enligt moderaterna tillföra de centrala statliga organen i Stockholmsregionen andra funktioner i stället för att hålla sysselsättningen uppe? Det är i så fall en helt ny moderat inställning till offentlig verksamhet som det skall bli mycket intressant att ta del av. Vi ser decentralisering inom den statliga förvaltningen som någonting som skall leda till att det inte behövs lika mycket folk där. Men den leder naturligtvis till en sysselsättningsökning på andra nivåer — regional och kommunal nivå. Det är klart att denna decentralisering kommer att leda till en sysselsättningsökning i regional och kommunal verksamhet också i Stockholmsregionen. Det är viktigt, när man ser på denna siffra, att hålla i minnet att om man verkligen skulle uppnå målet att åstadkomma en minskning med 10 000 i den nationella offentliga verksamheten genom en decentralisering, så innebär inte det en nettominskning totalt med 10 000 i Stockholmsregionen, eftersom en del av beslutsfunktionerna skulle hamna på regionala och lokala organ i stället, och naturligtvis i denna region lika väl som i andra regioner. När vi säger att detta bör kunna ske utan att någon behöver flytta, så är det naturligtvis för oss en självklar utgångspunkt — att ingen skall behöva flytta. Formuleringen att det ”bör kunna ske” innebär alltså att en sådan här decentralisering är möjlig, trots att vi har utgångspunkten att ingen tvångsmässigt skall flytta. Jag tror för övrigt inte att man med nuvarande lagstiftning ens kan flytta folk tvångsmässigt. Jag tycker i varje fall att det är självklart att det inte skall ske. Jag ser att min repliktid håller på att rinna ut. När det gäller Gördis Hörnlunds inlägg vill jag bara konstatera att vi ser etableringskontroll som en tänkbar utväg. Men huruvida man skall ta till den måste man givetvis ta ställning till när problemet uppstår. Beträffande Gördis Hörnlunds resonemang om primära centra är jag medveten om att det finns undantag, och Gördis Hörnlunds påpekande här bara understryker vad jag säger om den offentliga sysselsättningens roll för vissa orters expansion.
Herr talman! Det har varit värdefullt att få Pär Granstedt att verkligen precisera vad centerpartiet menar. Var vi står i den här frågan framgår av vårt särskilda yttrande. Vi hade anledning att foga det till betänkandet för att ange exakt vad vi menade. Vi menade nämligen att den eftersträvade decentraliseringen skulle åstadkommas genom att man decentraliserade befogenheter, arbetsuppgifter, till regioner och kommuner. Det skulle inte bli tal om någon omförflyttning av människor på det sätt som har skett i de s.k. ”lokaliseringsetapperna”. Därför undrar jag om vi kan slå fast i debatten att centerpartiet vill avstå från att flytta människor och begränsa sig till att enbart delegera arbetsuppgifter till regionerna. Om vi får ett ja på den frågan, så kan vi konstatera att Pär Granstedt och centerpartiet faktiskt har backat ur, gått ifrån den hårda lösning som ändå finns i de två motioner som är citerade i reservation nr 11.
Herr talman! Nu säger Pär Granstedt att han anser att det kan vara tänkbart att man måste ta till etableringskontroll. Men det beror på hur utvecklingen går, och han vill vänta med att ta ställning. Vad vi har sagt i reservationen 25 är följande: ”Om etableringsdelegationens verksamhet inte ger snabba och påtagliga resultat i en uppåtgående konjunktur finns det alla skäl att införa någon form av etableringskontroll. Det kan lämpligen ske genom en fullmaktslag. Regeringen bör därför följa utvecklingen och vid behov ta erforderliga initiativ för införande av en sådan lag.” Det är detta som inte Pär Granstedt kan ansluta sig till, trots att han ändå anser att det är tänkbart att man måste ta till dessa åtgärder. Jag kan inte se att skillnaden är så stor.
Herr talman! Om Sten Svensson ordentligt hade läst vår motion och vår reservation, hade vi tydligen kunnat spara den här debattiden åt kammaren. Där framgår med all önskvärd tydlighet att det är två vägar som vi kan tänka oss. Den ena vägen är att man decentraliserar beslutsfunktioner, och den andra vägen är att verk t.ex. öppnar filialer. Vi har också konstaterat att det här bör vara en utveckling som kan ske utan att man skall behöva tvångsmässigt flytta någon. Det anser vi vara en självklar utgångspunkt. Detta är alltså vad som står skrivet i vår partimotion och i vår reservation. Om Sten Svensson och moderaterna har missuppfattat det så kapitalt, så var det naturligtvis värdefullt att vi fick tillfälle att föra den här debatten. Men det är bättre, tycker jag, om man läser innantill från början. Till Gördis Hörnlund vill jag säga att det faktiskt inte är så att utskottsbetänkandet är en reservation mot reservationen, utan det är reservationen som är en reservation mot utskottsbetänkandet. Vad jag har sagt är att frågan om etableringskontroll är någonting som man får ta ställning till senare, när man ser hur utvecklingen går. Det stämmer precis med vad som står i utskottsbetänkandet. Om Gördis Hörnlund anser att det överensstämmer med vad som står i den socialdemokratiska reservationen är det väl bara att konstatera att reservationen är helt onödig och inte hade behövt fogas till betänkandet. Det hade ju inneburit att vi haft en reservation mindre i detta digra aktstycke.

Herr talman! Föreliggande betänkande från arbetsmarknadsutskottet innehåller bl.a. en kort men saklig och instruktiv redogörelse för den regionala utvecklingen under de senaste årtiondena. Under 1960-talet utflyttade från de s.k. skogslänen 10 000 å 15 000 personer per år. Det var storstadsregionerna som då tog emot flertalet av de utflyttade, men dessa regioner har under 1970-talet haft en mindre tillväxttakt. Även nettoflyttningarna mellan länen har under 1970-talet varit påtagligt lägre än tidigare. Också inom länen har befolkningsförskjutningarna minskat. Det senare är delvis en följd av att bättre och snabbare kommunikationer möjliggjort större pendelavstånd än tidigare mellan bostad och arbetsplats. Med fördyrad bensin och dyrare andra energikällor kan pendlingskostnaderna bli en broms på pendlingen mellan boplats och arbetstillfälle. Vi kan få en ny trend i fråga om pendling vid långa avstånd. Regionalpolitiken förbinds ofta i första hand med det stöd i form av bidrag och lån som kan utgå vid etablering av nya företag eller utbyggnad av gamla. Kapitalstödet har varit ett verksamt medel i många fall, när det gällt att locka folk och företag till stödområdena. Men det har också i vissa fall varit avgörande nären företagare, som redan är verksam inom stödområdet, tvekat om han med egna medel skulle våga utvidga sin verksamhet. Sekundära stödåtgärder kan, om de nyttjas oförsiktigt, medföra att god självbärande verksamhet förlorar konkurrensförmågan. Stödområdena vinner inga fördelar på rullande nyföretagande som medför att livskraftiga företag slås ut av nystartade subventionerade verksamheter. Minst lika viktigt som kapitalstöd i olika former är generellt verkande åtgärder som förbilligar verksamhet inom de s.k. stödområdena. Vi är medvetna om att vi har naturliga fördyrande faktorer för verksamhet it.ex. norra Sverige. Vi har där ett hårdare klimat, och med det följer högre byggnadskostnader, högre energiförbrukning och t.ex. dyrare snöröjning. Vi har en stor areal i förhållande till befolkningstalet. Med det följer höga transportkostnader inom regionen men också utom regionen för att nå folkrikare marknader. Jag hoppas att det till hösten förskjutna riksdagsbeslutet om ett nytt transportstöd kommer att innebära lägre transportkostnader både för personoch godstransporter och för verksamhet inom stödområdena. Lägre transportkostnader är ert medel för att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt mellan landets olika delar och regioner. Ett annat medel i samma syfte är den av oss moderater föreslagna sänkningen av socialförsäkringsavgiften inom stödområde 3 och 4 med tre procentenheter och inom stödområde 5 och 6 med fem procentenheter. Vi moderater anser att lägre arbetsgivaravgifter — lägre arbetskostnader — är ett verksamt regionalpolitisk medel. Den viktigaste uppgiften när det gäller att ordna full och trygg sysselsättning är att skapa en ekonomisk och näringspolitisk miljö där skaparlust, personligt initiativ och arbetsvilja främjas. Vi måste förbättra stödområdenas näringslivs konkurrenskraft på såväl exportmarknaden som hemmamarknaden genom åtgärder som kan ge lägre produktionskostnader. Regionalpolitikens möjligheter att skapa en av alla önskad industriell tillväxt är beroende av en ekonomisk politik som stärker investeringsvilja och nyföretagande. Det är också helt klart att möjligheten att uppnå regionalpolitiska mål är beroende av vår förmåga att stärka den totala sysselsättningen i landet. Endast genom en framgångsrik sysselsättningspolitik i hela landet kan befintliga arbetstillfällen behållas och nya tillskapas inom stödområdena. Herr talman! Jag har under några år arbetat i den s.k. Norrbottendelegationen. Där har jag på nära håll sett hur verkningslös den nuvarande regionalpolitiken är när konkurrenskraft bedöms saknas för producerade varor och tjänster. Detta gäller såväl statlig som enskild företagsamhet. Genom den alltför snabba kostnadsökningen i Sverige under första hälften av 1970-ta!et och den allmänna dämpningen i världskonjunkturen förlorade svensk malm, svenskt järn och svensk träindustri stora marknadsandelar. I Norrbotten medförde detta att de statliga företagen LKAB, NJA, ASSI och domänverket nödgades minska antalet anställda. Att många företag drabbats så hårt av den internationella lågkonjunkturen och den sviktande konkurrensförmågan beror på att de var försvagade redan i utgångsläget. Ett ekonomiskt starkt företag kan överleva en motgång genom att ta fram reserver. Men om lönsamheten legat på låg nivå under en längre tid finns inga reserver att ta till. Därigenom blir steget mellan försämrad lönsamhet och nedläggning mycket kort. Trepartiregeringens insatser för att komma till rätta med den ekonomiska krisen och de alltför höga kostnaderna kan i efterhand konstateras ha gett mycket gott resultat. Socialdemokraterna motsatte sig däremot de åtgärder som trepartiregeringen vidtog för att värna sysselsättningen, förbättra förutsättningarna för näringsoch regionalpolitiska insatser samt öka näringslivets konkurrenskraft. De gick emot exempelvis devalveringarna och sänkningen av den 4-procentiga löneskatten. Och hade socialdemokraterna i regeringsställning fått möjlighet att genomföra den politik som de har förordat i opposition under innevarande mandatperiod skulle kostnadsläget för svensk exportindustri ha varit ca 25 96 högre än vad det nu är. Jag anseratt det är helt hopplöst för socialdemokraterna att få folk att tro att den av dem förordade ekonomiska politiken skulle ha gagnat sysselsättning en inom stödområdena, där de största industrierna är basindustrier med stor andel export. Målet för regionalpolitiken, att nå en jämn fördelning av arbete och välfärd mellan landets olika delar, är beroende av att den svenska ekonomin åter får en gynnsam utveckling som skapar nya arbetstillfällen. Därför är det viktigt med en borgerlig politik som hävdar konkurrensförmågan gentemot utlandet och i övrigt stärker näringslivet, både det enskilda och det allmänt ägda. Även de mindre och medelstora företagen behöver stöd och framtidstro. För den regionala balansen är ett livskraftigt jordoch skogsbruk av stor betydelse. Även dessa företagstyper och näringar gagnas av moderaternas förslag om sänkta arbetsgivaravgifter. Jag vill slå fast att det inte är fråga om att i grunden helt ändra den regionalpolitik som förts. Vad det gäller är att gå över till ett system där man lägger större tyngd vid generellt verkande ekonomisk-politiska medel än vad folkpartiregeringen föreslår i proposition nr 112. Få bygder har varit föremål för så många och så omfattande utredningar som Norrbotten. De flesta utredningar har avslutats med trösterika och hoppfulla uttalanden om blomstrande framtidsutsikter. Norrbottningar och även andre norrlänningar har gång på gång blivit djupt besvikna. Inte ens ett så sakligt riktigt krav som att flytta LKAB:s huvudkontor till Norrbotten har kunnat genomföras. Utan hjälp av en internationell konjunkturuppgång tror jag tyvärr inte att det beslut som riksdagen nu kommer att fatta kraftfullt påverkar sysselsättningsläget inom stödområdena. De av moderaterna föreslagna sänkta arbetsgivaravgifterna och möjligheten för företagen att på gynnsamma villkor skapa regionala investeringsfonder samt ett effektivt utnyttjande av offertprincipen är exempel på ytterligare samhällssatsningar som förbättrar läget i Norrbotten och i övriga stödområden. Men, herr talman, det är en lång väg att vandra innan de som bor i norra Sverige får del av regionalpolitikens mål att göra alla lika delaktiga av landets allmänna materiella, sociala och kulturella välfärd.

Herr talman! Riksdagen skall i dag diskutera och besluta om landets regionalpolitik. Vpk:s uppfattning om regeringens proposition och utskottets betänkande har Jörn Svensson tidigare i dag redovisat. De konkreta motionsförslag från vpk som behandlas i detta betänkande kommer andra vpk-talare att redogöra för. Jag skall ägna en stund åt en del principiella frågor och i sammanhanget även ta upp Norrbottens problem, även om våra många och viktiga krav beträffande detta läns utveckling tidigare har debatterats i kammaren. Vi tilldelades ju en Norrbottenseftermiddag här för en tid sedan, men varken jag eller andra norrbottningar, tror jag, ser Norrbottens problem som länets egen huvudvärk, utan vi tycker att de hör hemma i den här allmänna regionalpolitiska debatten. Makten över fabriker och industrier innehas av ett ständigt mindre antal familjer i den svenska storfinansen. Genom att äga landets produktionsmedel och dessutom de stora affärsbankerna och försäkringsbolagen har denna storfinans också den avgörande makten över landets ekonomi. Därigenom bestämmer man produktionens inriktning och omfattning. Man bestämmer vilka företag som skall fortsätta att existera, var nyinvesteringar skall göras och var nya industrier skall byggas upp. Den svenska storfinansen bestämmer härigenom många hundratusentals människors livsvillkor men också många kommuners och hela regioners förutsättningar att existera och utvecklas för framtiden. Storföretagen tar inga hänsyn till detta. De planerar enbart för maximala profiter, sedan får det bli vilka följder som helst. Företag och produktion är i dag koncentrerade till ett fåtal regioner i Sverige. Det har varit till fördel för storfinansen och bidragit till största möjliga bolagsvinster. Det har också på ett mycket drastiskt sätt skapat stora olikheter och orättvisor mellan skilda regioner. Ingen kan förneka detta, och det går också lätt att bevisa med officiell statistik. I Norrbotten är t.ex. arbetslösheten mångdubbelt större än i andra delar av landet. Länet har en mycket ensidig industristruktur, sämre utvecklad service, dåliga kommunikationer m.m. Ändå skulle inte en enda människa behöva gå arbetslös bara därför att det inte skulle finnas något att arbeta med it.ex. Norrbotten eller andra utarmade regioner. Tvärtom! Norrbotten har stora naturrikedomar, det finns stora brister att avhjälpa. Norrbotten har också genom historien försett Sverige med stora ekonomiska tillgångar och resurser. Den svenska storfinansen har anfört utarmningen och utplundringen av Norrbotten. Om bara bråkdelar av länets rikedomar hade använts i Norrbotten, skulle mycket vara annorlunda där i dag. Men sociala hänsyn är främmande begrepp för kapitalägare. Norrbotten står därför nu som ett monument över spekulation och utarmning av en hel landsända. Norrbotten är i dag ett övertydligt exempel på vad kapitalistisk utsugning, plundring och planlöshet konkret innebär och resulterar i. Staten har aktivt medverkat i denna process. Staten har överlåtit till företagen att avveckla nära nog hela regioner. Företagens vilja har också fått vara statens och bestämma över statens regionalpolitik. Det som varit bra för näringslivet skulle ju också vara bra för folket, och därför överlät man till storfinansen att styra och ställa. När företagen fann mer vinstgivande och lockande projekt att satsa sina pengar i och därför flyttade söderut, hjälpte staten företagen att avveckla industrierna i norr. Staten städade upp efter företagen och löste många gånger t.o.m. ut företagen och tog över de nedläggningshotade företagens ägare. När samma kapitalägare senare behövde arbetskraft, ställde staten upp och hjälpte till att flytta arbetskraften från Norrbotten söderut till industrierna där. Tågen och flyttlassen rullade söderut. Först flyttade storfinansen kapitalet från Norrbotten och byggde upp industrier i söder. Därefter togs arbetskraften från Norrbotten, och så utarmades hela Norrland. Detta skedde med hjälp av staten och med den svenska riksdagens goda minne. Vår tidigare partiordförande, Sven Linderot, kritiserade redan 1925 denna storfinansvänliga politik, ofta kallad flyttlasspolitiken. På den tidens fanns inte dagens AMS, men då hade man ”arbetslöshetskommissionerna”. Där hävdades att arbetslösheten i Norrland bestod i ett befolkningsöverskott och skulle avhjälpas genom avfolkning.

Han gjorde där helt klart att vi kommunister alltid varit och kommer att förbli svurna motståndare till de andra partiernas sanning att det är nödvändigt att avfolka Norrbotten för att bl.a. få ner arbetslösheten. Sven Linderot utpekade de krafter i samhället som orsakade arbetslösheten i Norrbotten och hela landet och angav lösningar: Förädla Norrbottens järn och trä. Utveckla jordbruket. Ta över de nedläggningshotade företagen i samhällets ägo och bredda industrin. Bygg ut den samhälleliga servicen. Hushålla med naturrikedomarna och planera för framtiden. Satsa offensivt på Norrland. Det sade vår dåvarande partiordförande och det redan på 1920-talet. Han upprepade vad kommunisterna i Norrbotten länge kämpat för. Jag har velat få detta sagt såsom ett något senkommet påpekande till Rune Gustavsson, som i en debatt här för någon vecka sedan hade den dåliga smaken att påstå att vänsterpartiet kommunisterna skulle ha stött flyttlasspolitiken. Men jag har också velat få detta sagt, eftersom det i dag i denna debatt har talats så mycket om aktiv regionalpolitik — som om detta vore något man alltid verkat för. För att skapa balans mellan olika regioner och för att få till stånd en utveckling i de utarmade regionerna i norr räcker det därför inte bara med regionalpolitik. Det behövs en radikalt annorlunda politik jäms över. Det behövs en annan ekonomisk politik, en annan industripolitik, en annan arbetsmarknadspolitik, osv. Det behövs en i grunden annorlunda politik. Storfinansens och storföretagens maktställning måste angripas, deras spekulationer och planlösa politik för maximala bolagsvinster måste stoppas. Det behövs en radikal arbetarpolitik med socialistisk inriktning, dvs. någonting helt annat än vad min företrädare här i talarstolen och min bänkgranne sedan många år pläderade för. Regionalpolitiken kan aldrig komma att uppnå några varaktiga förändringar och skapa balans mellan olika regioner, om det ändå till sist är kapitalet som bestämmer, om det ändå till sist är jakten efter bolagsvinster som styr. För att åstadkomma regional utveckling över hela landet krävs en ökad demokratisk planering över produktion och ekonomi. Bara på det sättet kan den nuvarande avvecklingen av t.ex. Norrbotten avbrytas och förbytas i en offensiv satsning för framtiden. Då kan rovdriften på naturrikedomarna upphöra och en hushållning utifrån samhälleliga utgångspunkter genomföras. Då kan den i dag ensidiga industristrukturen breddas, nya industrier byggas och fler jobb ordnas till Norrbotten. Ien diskussion om regionalpolitiken ser jag det naturligt att något dröja vid hur den kvinnliga sysselsättningen påverkats. Det är ju kvinnorna som till allra största delen anses höra till vad man kallar ”det regionala sysselsättningsproblemet”. Trots detta visar undersökningar från utsatta regioner — jag har t.ex. tagit del av en som nyligen har gjorts för Västerbotten — att kvinnorna endast fått en mindre del av de arbeten som tillskapats med lokaliseringspolitiska medel. Åsa Löfström, som gjort Västerbottensundersökningen, har utgått från grundantagandet att utan regionalpolitik skulle den kvinnliga sysselsättningsandelen i industrin utvecklas lika i Sverige som helhet som i Västerbotten. Allt därutöver tillskrivs då regionalpolitiken. I undersökningen visas att samtidigt som den kvinnliga sysselsättningsandelen mellan 1965 och 1975 i landet ökade från 19,3 till 22,1 96 minskade den inom industrin i Västerbotten från 13,3 till 10,3 26. Sett över hela denna period skulle regionalpolitiken alltså inte ens ha förmått hålla den kvinnliga andelen konstant! Om jag nu, mot bättre vetande, skulle ta fasta på det som arbetsmarknadsministern för en stund sedan sade i en replik till Jörn Svensson, att utvecklingen i fråga om andelen sysselsatta har varit likadan i alla delar av landet, då är ju detta verkligen någonting som behöver uppmärksammas. Jag ser det dessutom som ett viktigt observandum i tider när frågan om hur man skall följa upp efterlevnaden av en lag om jämställdhet i arbetslivet görs till det nära nog avgörande i fråga om kvinnors möjlighet att hävda sig. Nog finns det anledning att också här betona att det är rätten till arbete som är det avgörande och att den rätten måste säkras reellt, inte bara i fina målsättningar. Vänsterpartiet kommunisterna har i ett program för 1980-talet presenterat en offensiv och radikal arbetarpolitik med socialistisk inriktning. Det är en politik riktad mot de krafter som håller på att avveckla olika delar av landet, som flyttar industrier utomlands, som undergräver hela landets industri och ekonomi. Vårt program för 1980-talet tar sikte på en offensiv satsning på industri som ger landet en bättre ekonomi och skapar tillräckliga resurser för att förbättra och bygga ut den sociala servicen, kommunikationer och annat. En sådan politik ger också de avgörande förutsättningarna för att skapa regional balans mellan olika landsändar, bryta den negativa avvecklingen och i stället börja återuppbygga dessa regioner. Vårt parti har i olika län utarbetat egna regionala program för en rättvis och allsidig utveckling av länen. Dessa program består i konkreta förslag för att skaffa fler jobb fördelade över hela länet. De innehåller förslag till utbyggnad av kommunikationer, social service, sjukvård, kultur och annat. Vpk har visat hur rättvisa kan skapas mellan landets olika regioner, och vi har i dessa länsprogram också visat hur rättvisa kan skapas inom de olika länen. Förslagen har följts upp i riksdagsmotioner, som kamrater i vår grupp senare i denna debatt kommer att tala för. Den kapitalistiska koncentrationen av produktionen och därmed också av människor gäller ju inte bara Norrland och Norrbotten. I alla län finns ödelagda områden — länsdelar som först blivit helt utan arbetsplatser, där samhällets service försämrats och slutligen helt dragits in. Människorna har tvingats flytta in till de centra som byggts upp kring industrierna, och stora delar av länen har avfolkats. Utan industrier eller andra arbetstillfällen går de mindre orterna under och avfolkas. Därför framstår det allt klarare för allt fler människor att samhället måste ges ökade demokratiska möjligheter att styra företagens etableringar och slå in på en helt annat politik totalt och regionalt. Vpk:s förslag skulle, genomförda, ge möjligheter till en positiv utveckling av regioner och län. De skulle ge samhället möjligheter att bedriva en aktiv regionalpolitik och utveckla hela landet.
Herr talman! Jag har inga förhoppningar om att Eivor Marklund och jag någonsin skall bli överens om vilka medel man bör använda för att få en gynnsam utveckling i Sverige, i Norrbotten och även i de andra s.k. stödområdena. Jag tror nämligen att vi måste ha ett näringsliv med konkurrenskraft på både exportoch hemmamarknaden, ett näringsliv som har möjlighet att producera varor till sådana priser att vi kan få köpare till de produkter vi producerar. Jag vet att Eivor Marklund har andra ideal när det gäller att bedöma hur produktion skall ordnas, och jag skulle vara tacksam om Eivor Marklund här för kammaren ville tala om var hon hämtar sina ideal.
Herr talman! Jag har inte heller några förhoppningar om att Per Petersson och Eivor Marklund skall bli överens om med vilka medel och på vilka vägar man skall nå en utveckling i Norrbotten. Per Petersson talar om konkurrenssamhället, man måste ha avsättning för produkterna osv. Men det är ju just det konkurrenssamhället som är resultatet av den borgerliga politik som Per Petersson i sitt inledningsanförande sade att man behövde för att klara ut bl.a. de regionalpolitiska bekymren. Varför har vi då de bekymren om den politiken är den som kan lösa dem? Per Petersson undrar var jag hämtar mina ideal. Jag hämtar mina ideal i en tanke, en idé om ett samhälle där människor är solidariska, där de inte konkurrerar med varandra.
Herr talman! Till detta vill jag bara säga att jag vill inte leva i ett genomsocialiserat samhälle, även om vi med ett sådant skulle få en viss ökning av produktionen i Norrbotten. Jag tycker att det är så utomordentligt många fördelar med att leva i ett samhälle med västerländsk demokrati, och jag kommer envist och energiskt att arbeta för att få fortsätta att göra det och för att vi skall förbättra vår marknadsekonomi på ett sådant sätt att också vi i vår bygd får den levnadsstandard vi så väl förtjänar.
Herr talman! Per Petersson vill inte leva i ett genomsocialiserat samhälle. Jag vill inte leva i ett fortsatt genomborgerligt samhälle. Där kan vi aldrig mötas.

Herr talman! Landets olika delar skall ha en likvärdig standard vad avser arbete, service och miljö. Så lyder riksdagens målsättning för regionalpolitiken som den har angetts i beslut 1967, 1972 och 1976, och den målsättningen ligger fast enligt den nu föreliggande propositionen. För Norrbottens vidkommande kan konstateras att lokaliseringspolitiken under åren 1965-1977 gett ungefär 1 800 nya arbetstillfällen. Vill man ha ett perspektiv på den siffran, så kan den lämpligen jämföras med att länet under 1950 och 1960-talen genom utflyttning förlorade brutto 80 000 människor, netto 35 000. Den tidens regionalpolitik kallades där uppe för flyttlasspolitik. Då socialdemokraterna i sin reservation nr 1 påtalar att denna regionala obalans ”var en följd av de enskilda företagens lokaliseringsbeslut, som systematiskt missgynnade glesbygderna”, så är det en alltför blygsam beskrivning. Socialdemokratin och inte minst LO med sitt näringspolitiska program från mitten av 1950-talet får ta åt sig en stor del av äran för folkvandringen under dessa decennier. Det var ju då som småbönderna och skogsarbetarna skulle bli en rationellt arbetande arbetskraft vid de löpande banden i Sydsverige. Man kan förstås alltid diskutera i vilken utsträckning regionalpolitiken lyckats eller misslyckats. Mot bakgrund av erfarenheterna från skogslänen kan noteras att stora problem finns. Svårigheterna har förstärkts genom de strukturoch konjunkturproblem som Sverige drabbats av under de senaste åren. Det är viktigt att diskutera orsakerna till att regionalpolitiken haft så begränsad effekt, åtminstone i de områden den främst var avsedd för. Sverige var sent ute med att påbörja kampen för en någorlunda bibehållen regional balans. Det dröjde länge innan flyttbussarnas transporter väckte något större motstånd. Skogarnas och glesbygdernas folk lät sig flyttas. Troligen underskattade man också problemens svårighetsgrad, den tid det tar att vända en utveckling och den inneboende kraften i strukturomvandlingen. Då det första regionalpolitiska beslutet togs, omfattade stödet 69 kommuner. Efter hand har det allmänna och det inre stödområdet utvidgats med en grå zon, så att 114 kommuner till slut var berättigade till stöd. Alltför enkelt har tillfälliga kriser i enskilda företag lett till att allt fler kommuner dragits in i stödsystemet med påföljd att glesbygdskommunernas relativa attraktions kraft försvagats. Av motionsmängden i anslutning till den här propositionen framgår att viljan att inordna större delen av Sverige i stödområdet är starkt utvecklad både här i riksdagen och i landets länsstyrelser. Och självfallet är det så att för varje kommun i Sydoch Mellansverige som lyfts in i eller fått en högre placering i stödsystemet, så blir exempelvis Pajala allt mindre attraktivt och får allt svårare att konkurrera om företagens gunst. Centern har varit flitig då det gäller att föreslå ändringar i stödområdesgränserna. Oftast har det inneburit att kommuner flyttats upp i stödområdessystemets klasser eller fått komma in i stödområdet. Jag har som norrbottning svårt att förstå varför centern i sin partimotion nödvändigtvis skall ha med ytterligare kommuner i stödområdet. Det rimmar dåligt med partiets ofta deklarerade uppfattning att stödet skall ges till de kommuner som bäst behöver det. Självfallet kan regionalpolitiken inte ensam ge landet en regional balans. Den är den överbyggnad och det komplement som tillsammans med den ekonomiska politiken och näringspolitiken skall förändra och förbättra sysselsättningen i framför allt skogslänen. I en tid då det mesta pekar på en mycket begränsad utveckling inom näringslivet vad beträffar antalet anställda är det desto viktigare att fördela den expansion som finns till de områden där sysselsättning saknas. Mycket talar för att det blir den offentliga sektorn med dess tjänsteoch serviceutbud som kommer att svara för huvuddelen av de nya arbetstillfällen som kan erbjudas. Risken är då stor att obalansen mellan — men även inom — regioner skärps. De expansiva tätorterna har behov av ökad barntillsyn, sjukvård och annan offentlig service. Glesbygderna har knappast att emotse någon utveckling inom de områdena, och resultatet blir att koncentrationen blir än mer markant. Det etableringssamråd som finns på industrisidan måste fungera — helst ännu bättre än det redan gör. Samrådet skall nu också omfatta verksamhet inom den privata serviceoch tjänstesektorn. Det är bra. Inom den statliga förvaltningen förutsätter propositionen att en decentralisering av arbetsuppgifter från central till regional nivå sker, framför allt då det gäller ny och tillkommande central förvaltning. Utskottet har här föreslagit att ett särskilt organ som kontinuerligt följer verksamheten skall inrättas. Därmed biträds också en socialdemokratisk motion som föreslår en sådan delegation. För att få en koppling till budgetprocessen bör enligt utskottet delegationen knytas till regeringens kansli. Låt mig gärna erkänna att jag positivt överraskats av arbetsmarknadsutskottets starka framhävande av att det skall till särskilda skäl för att ny statlig verksamhet skall förläggas till Stockholmsområdet. Jag hoppas att den grundinställningen har kommit för att stanna. I propositionen föreslås en ordentlig uppräkning av de medel som skall användas för att förbättra regionalpolitiken. Det är bra. Där föreslås vidare att satsningar på turistområdet skall vara stödberättigade. Länsstyrelserna skall också få ökat stöd för att bl.a. bilda arbetsgrupper med uppgift att skapa ökad sysselsättning i länen. Jag tror att detta anslag på 35 miljoner visar på något ganska väsentligt, nämligen en vilja från statsmaktens sida att ställa medel till förfogande för att i länen ta fram idéer som kan förverkligas och ge sysselsättning. Från länsstyrelserna har länge önskats litet rörliga pengar för att arbeta steget längre än bara utreda. Inom Norrbottendelegationen har vi under ett par år kunnat arbeta rätt fritt med vissa medel, och en hel del av Norrbottenspaketet har genomsyrats av samma tanke. Medel anslås antingen direkt till länet för projekt framtagna där, eller också finns pengarna hos andra länsmyndigheter eller regeringen — att utbetalas allteftersom förslag framkommer. Dessa medel ger inte lösningen på problemen i ett slag, men 10 arbetstillfällen här och 15 jobb där i bygder som bara sett arbetstillfällen försvinna under flera decennier har också sin betydelse. I väntan på den större filialetableringen kan även de små stegen i rätt riktning ha sin betydelse. Den här propositionen innehåller en hel del bra förslag. Förutom vad jag nämnt tror jag att sysselsättningsstödet på 130 000 kr. under de sju första åren - i stödområde 6 — kan ha en viss effekt. Jag tror att offertprincipen, som hittills brukats i liten utsträckning, skall visa sig vara ett användbart instrument för att locka företagsamhet till våra glesbygder. Men visst hade det som är bra kunnat vara bättre. En begränsning av stödområdenas omfattning till vad de var 1965 hade naturligtvis varit en nåd att stilla bedja om. Se på en kommun som Pajala, som trots mycket höga födelsetal i stort sett halverats befolkningsmässigt sedan 1950-talet, som har en redovisad arbetslöshet på 10-11 96 och en omfattande verksamhet genom arbetsmarknadsverket och där arbetsförmedlingen mest fungerar som resebyrå — vilket stödområde, herr talman, bör en sådan kommun inplaceras i? Jag skall göra några kommentarer också till vad som har sagts tidigare i debatten. Jag börjar med centern, som jag har en viss respekt för när det gäller regionalpolitiskt förnuft, men som ibland också har ett rätt stort avstånd mellan ord och föreslagna åtgärder. Det finns en fråga som är av litet mer principiell natur som jag något vill beröra. Centern anser att de inomregionala skillnaderna blir för små t.ex. mellan Norrlands kustland och inland. För Norrbottens del har dessa tankegångar inte avsatt några spår, men beträffande andra län har man föreslagit att kuststäderna — framför allt om de är residensstäder — skall placeras in i en låg stödområdesklass för att därmed de regionala skillnaderna mot inlandet skall framhävas bättre. Beträffande Norrbotten godtar man den stödområdesindelning som propositionen och utskottet har föreslagit. Jag vill gärna säga rent principiellt att jag tycker att det är riktigt att man ien region som Norrbotten har även residensstaden i en ganska hög stödområdesklass. Det må vara möjligt att skillnaderna mellan den tätorten och inlandet kan bli för små, men vi har lärt oss av erfarenheten att Luleå i första hand skall konkurrera med Umeå, Sundsvall och andra regionala centra. För att vi skall nå en effekt för hela Norrbotten måste vi har ett flaggskepp som kan utvecklas ordentligt. Det skulle naturligtvis vara önskvärt att i stället ha Pajala i stödområdesklass 8, 10 eller 12, har jag sagt i utskottet, men det torde vara svårt att få majoritet för det. Moderaterna vill ha en sänkning av de generella arbetskraftskostnaderna med 3 och 5 96 i stödområdena — det allmänna och det inre, som de kallades tidigare. De motsätter sig då att ökade medel anslås bl.a. till ökat sysselsättningsstöd. Kostnaderna för de sänkningar av socialförsäkringsavgifterna som moderaterna föreslår torde belöpa sig till storleksordningen 1,4—1,5 miljarder kronor. Det innebär att det egentligen inte blir så mycket kvar för övriga stödåtgärder — om nu inte moderaterna anvisar nya pengar. Det ären principiell fråga som kanske också bör belysas något. Jag har respekt för att man försöker sänka företagens arbetskraftskostnader, och det har också gjorts av trepartiregeringen. Men i det läge vi nu befinner oss i, där man har sagt att det finns begränsade ekonomiska resurser, har vi för vår del sagt att det är bättre att få en uppräkning av sysselsättningsstödet för de företag som vi hoppas kunna locka till Norrbotten — bl.a. med det. Det är däremot helt klart att det moderata förslaget är gynnsamt för de redan befintliga företagen. Men om man gör en liten uträkning av skillnaderna, finner man att moderaternas förslag för ett företag i stödområdesklass 6 innebär ett sysselsättningsstöd under en viss tidsperiod på ungefär 35-40 000 kr., medan däremot propositionen förutsätter att det skall utgå ett sysselsättningsstöd på 130 000 kr. för de första sju åren. Det är värt att notera att det onekligen för det nytillkomna företaget — som vi hade hoppats kunna locka till bl.a. inre stödområdet — innebär en ganska väsentlig skillnad.
Herr talman! Får jag bara till det sista som Göte Pettersson sade erinra om att regeringens förslag på den här punkten innebär 130 000 kr. sammanlagt under hela sju år. Denna summa skall alltså delas med 7, om den skall jämföras med vad vårt förslag innebär per anställd och år.

Herr talman! Göte Pettersson vill ifrågasätta våra ambitioner när det gäller Norrbotten. Jag vill bara konstatera att hans argumentation inte är särskilt övertygande. Vi har lagt fram en rad förslag, vilka framför allt är av betydelse för inlandet, där problemen är de allra största. Vi anser det vara särskilt viktigt att satsa på den inomregionala balansen. Men vi har också konstaterat att problemen i Norrbotten är i det närmaste unika. När vi förde fram förslag om att göra differentieringar och placera de primära centra i flertalet stödområden lägre för att i stället kunna höja andra kommuner, är det värt att notera att vi inte gjorde någon liknande operation när det gällde Luleå enbart därför att vi är medvetna om de unika Norrbottenproblemen. Uppriktigt sagt tycker jag, Göte Pettersson, att om man skall hoppa på några partier för bristande vilja att göra insatser i Norrbotten, är kanske centerpartiet inte den rätta måltavlan.
Herr talman! Jag uttryckte i det här fallet en mycket försiktig kritik av centern. Jag uttryckte också att centern har många förtjänster och goda tankar när det gäller regionalpolitiken, vilket jag naturligtvis vidhåller. Å andra sidan är det väl så att i den mån man flyttar ut stödområdesgränserna och tar in flera kommuner där får vi också räkna med att det i den allra närmaste framtiden kommer att vara ett mycket begränsat utbud av möjligheter att etablera företag. Konkurrensen blir därigenom större, och därmed är det naturligtvis också svårare för de värst utsatta delarna att hävda sig. Ju flera som skall vara med om budet, desto hårdare blir det. Vad sedan beträffar Sten Svenssons matematik vill jag säga att det nuvarande sysselsättningsstödet erbjuder 17 500 kr. totalt för det inre stödområdet. Enligt det moderata förslaget med 5 26 sänkning av arbetskraftskostnaderna blir det med en lönekostnad på 60 000 kr. 3 000 kr. per år, under sju år. Om vi skall jämföra med propositionen blir det 21 000 kr. Om man lägger ihop 21000 och 17000 blir det väl under hela denna tidsperiod någonting mellan 35 000 och 40 000 kr. Om jag har fel i det fallet får väl Sten Svensson rätta mig. Sedan finns det en annan sak när det gäller moderaterna och matematiken. Det generella stödet har inneburit att man måste spara 450 milj.kr. i lokaliseringslån, och man måste också spara 150 milj.kr. i bidrag. Dessutom måste man yrka avslag på det anslag på 35 milj.kr. till länsstyrelserna, som jag betraktar som en mycket viktig del för att kunna åstadkomma den självverksamhet, dvs. steget från utredning och fram till konkreta förslag, som många länsstyrelser har efterlyst. Även i det avseendet finns en del avigsidor med det moderata förslaget.
Herr talman! Låt mig först tacka för de vänliga orden om vår regionalpolitik. Eftersom Göte Pettersson återkommer till en utvidgning av stödområdet, måste jag kanske något kommentera detta. Det är viktigt att inte bara titta på kartor utan att också se över de kommuner i fråga om vilka vi har föreslagit en något förmånligare behandling från stödsynpunkt än vad regeringen har gjort. Vi upptäcker då att det i allmänhet är fråga om ganska små kommuner. Det är fråga om kommuner med klart uttalade problem. Jag tror att det är fel att inbilla sig att förbättrade regionalpolitiska stödvillkor för Marks kommun innebär en konkurrens mot Norrbotten. Vad vi gjort genom de åtgärder vi föreslagit i södra och mellersta Sverige stärker problemkommunernas konkurrenskraft, inte gentemot Norrbotten som i alla fall har överlägsna stödåtgärder, utan gentemot expansiva centra i södra och mellersta Sverige. Och det är precis det som är syftet — att åstadkomma bättre inomregional balans i länen i södra och mellersta Sverige. De ettor och tvåor som vi har föreslagit i Svealand och Götaland kommer inte på något sätt att påverka sysselsättningsutvecklingen i Norrbotten. Däremot finns det anledning att beakta de andra förslag som vi har fört fram, bl.a. det som jag tog upp i mitt huvudanförande, nämligen fördelningen av tillväxten i den offentliga sysselsättningen. Den är av betydelse för alla glesbygdslän som är missgynnade på detta område, exempelvis Norrbotten.
Herr talman! Det finns anledning att påpeka, Göte Pettersson, att regeringens förslag innebär att det är de kvarstående nytillkommande arbetstillfällena som skall få detta stöd. Det är dem det gäller. Vår konstruktion innebär att samtliga anställda får del av sänkningen av arbetsgivaravgifterna. Då kan man inte göra en så enkel räkneoperation som Göte Pettersson gjorde. Resultatet blir ett annat om man strikt tillämpar de regler som föreslås i propositionen.
Herr talman! Som norrbottning tycker jag att detta är väsentligt hur man skall locka ny företagsamhet till Norrbotten. Det är naturligtvis önskvärt att kostnaderna för den befintliga företagsamheten kan sänkas. Men här är det en valsituation, och då är det inte svårt för mig att konstatera att vi måste ha morötter för att locka ny företagsamhet till Norrbotten. I det syftet är propositionens förslag betydligt bättre än det moderata förslaget. Om det inte har någon större betydelse att man placerar in en del kommuner och län i ettan och tvåan, varför gör man det då, Pär Granstedt? Jag kan ta som exempel att man i Jönköping har plockat med några kommuner i stödområdet. En av dem är Aneby. Den har ökat sitt befolkningstal mellan 1970 och 1978 och har en arbetslöshet som ligger på 1 4. Länet har en positiv befolkningsutveckling och en industrisysselsättning som förefaller mycket god. Avstånden i länet är små och det finns en fungerande arbetsmarknad. Man är alltså beredd att ge kommuner med sådana förhållanden stöd. Jag vill därför gärna poängtera att t.ex. länsstyrelsen i Norrbotten är mycket bekymrad över den relativa förskjutning som sker i och med att man tarin fler i stödområdesklasserna 1 och 2. Det har nämligen stor betydelse för företagens bedömningar av var de skall lokalisera sig.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att rikta kritik mot regeringens sätt att avlämna propositionen om regionalpolitiken. Som ledamot av arbetsmarknadsutskottet fick jag först genom radio och TV reda på att en proposition hade lagts fram. Några dagar efteråt dök det upp en sammanfattning av propositionen, och drygt en vecka senare kom propositionen. Om propositionerna först läggs fram för massmedia börjar man undra över vilken uppgift man har som riksdagsman och ledamot av utskottet. Detta sätt att hantera propositionsavlämnandet är inte bra, milt sagt. När propositionen så småningom kom var tiden så långt framskriden att ärendet måste starkt forceras i utskottet. Enligt min uppfattning har ämnet haft en sådan omfattning att det rimligtvis inte funnits möjligheter att seriöst ta del av, granska och bedöma allt det material som vi fått oss förelagt i utskottet. Vidare har detta inneburit en mycket onormal belastning på de anställda i utskottskansliet. Hanteringen av propositionen har också inneburit att det finns uppenbara risker för att det blir en tjänstemannaprodukt av det hela. Jag vill påstå att det är utomordentligt farligt och att det ytterst kan resultera i en diskussion om demokratin i det sammanhanget. Som jag ser det är det mycket otillfredsställande. Enligt min mening bör hanterandet av så stora propositioner som det här är fråga om uppmärksammas och åtgärdas i det fortsatta riksdagsarbetet. Enligt min mening bör regeringens handläggning och presentation av propositionen också granskas. Så till sakfrågan. Vid utskottsbehandlingen har en viss statistik presenterats, som bl.a. omfattar befolkningsutvecklingen i kommuner och län. Vi känner till förvärvsfrekvenserna i samma områden och har fått statistik över arbetslösheten och antalet personer som varit föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Någon närmare analys av de uppgifter som lämnats har inte gjorts. Jörn Svensson har rätt i det avseendet att den statistik som förelagts inte har närmare analyserats. Uppgifterna har sedan i stor utsträckning varit utslagsgivande för inplaceringen i stödområde, vilket vi nu diskuterar. När det gäller utskottets behandling av arbetsmarknadspolitiken tidigare i år, så fanns i betänkande nr 21 en i viss mån annan statistik — en statistik som används på AMS-området och som är uppbyggd på ett annat sätt. Jag menar att detta skapar en viss begreppsförvirring som inte är bra. Som jag ser det, är det nödvändigt att vi får till stånd en enhetlig statistik och att vi får samma uppgifter för vår diskussion, såväl i arbetsmarknadsverket som i departementet och riksdagen, så att vi vet vad vi talar om när vi får vissa uppgifter. Statistiken måste användas kontinuerligt och konsekvent för att vi skall kunna göra en meningsfull jämförelse mellan olika tidpunkter, med andra ord för att vi skall kunna tala samma språk. Sedan skall jag gå in på kriterierna för inplacering i stödområdet. Departementschefen har i propositionen 112 på ungefär en sida — s. 63 — behandlat dessa kriterier. Han säger där för det första att sysselsättningsgraden måste ges stor tyngd, för det andra att befolkningsutvecklingen är en annan viktig faktor och för det tredje att behovet av en allmän förstärkning av sysselsättningen i länet blir avgörande. I övrigt hänvisas till sysselsättningsutredningen. Något försök att gradera dessa olika kriterier har man inte gjort. Måhända är det svårt — det skall jag erkänna. Men man har inte ens försökt att göra en sådan gradering i propositionen. Några motiveringar finns inte heller när det gäller inplaceringen av kommunerna i stödområdena. Man har, som jag sade, bara talat om de här olika kriterierna, och sedan har man räknat upp i vilken klass de olika kommunerna skall ligga. Detta har medfört att vi fått en utomordentligt inkonsekvent inplacering av kommunerna som jag tror blir ohållbar i framtiden. Jag skall återkomma något till detta, men först vill jag framhålla att som jag ser det i varje fall är underlaget för bedömningen av inplaceringen i stödområde alldeles för tunt och bräckligt. Det är dessutom, som jag har sagt här förut, otillräckligt analyserat. Det finns flera andra viktiga kriterier som borde ha varit med i bedömningen. Jag vill peka på några. För det första är en mycket viktig faktor industriinvesteringarnas utveckling ett antal år tillbaka i tiden. Dessa investeringar är ju direkt avgörande för hur sysselsättningen kommer att bli i ett område. För det andra borde den statliga sektorns omfattning i förhållande till den privata i de olika länen också anges och vara påverkande. För det tredje borde åldersfördelningen bland befolkningen vara en faktor av stor betydelse. Vi har i dag många kommuner som hamnat i ett läge med en befolkningsutveckling som gör att man i stort sett har bara åldringar kvar, och man har råkat i utomordentligt svåra situationer på grund av detta. För det fjärde borde, som jag ser det, löneläge och inkomstläge och därmed den välfärd, som arbetsmarknadsministern talade om här tidigare i dag, också vägas in. För det femte borde — det är en följd av vad jag nyss anförde som det fjärde kriteriet — skattetrycket också vägas in, beroende på att ett högt skattetryck är en följd av låga inkomster — kommuner och landsting måste kompensera sig genom ett högre skattetryck för att kunna klara problematiken med utgifterna. Man kan säga: O.K. — vi har ju skatteutjämningssystemet som skall kompensera det här. Men det gör det inte på långa vägar, och därför borde man ta större hänsyn och väga in även dessa kriterier. Det finns fler, men jag skall avstå från att räkna upp dem nu. Jag anser emellertid att frånvaron av de här kriterierna i propositionen är en allvarlig brist. Det gäller också hanteringen av propositionen. Tidsbristen i utskottet har gjort att vi inte haft några möjligheter att komplettera med uppgifter i dessa avseenden, i varje fall inte i någon större omfattning. Detta är beklagligt, så mycket mer som de riktlinjer som nu dras upp för regionalpolitiken skall gälla fram till 1984. Det här gör enligt min mening att det blir nödvändigt att ta upp regionalpolitiken till komplettering och granskning allaredan vid nästa riksmöte. Inkonsekvens när det gäller inplaceringen i stödområde förekommer i många fall, och jag har för min del den uppfattningen att skall vi undgå att få den utbredning av stödområdet till södra Sverige som man talat om här måste vi gå ifrån kommunområdena och gå in på länsområden i stället. Länen får sedan så att säga fördela gracerna inom sina gränser. Men när vi börjar jämföra kommuner — centerpartiet vill ju t.o.m. att vi skall jämföra församlingar med varandra —är det självklart att kommunerna i hela landet, med utgångspunkt i den statistik som visats här, kommer att säga: Varför är vi inplacerade i det här området? Vi har ju de och de förhållandena, som är mycket sämre än vad man har i norra delarna av landet. Vad skall man svara på det? Jag tror som sagt att det kommer att bli ohållbart i längden. Gör man en jämförelse i den statistik som här föreligger, så kan man finna attt.ex. en kommun i mellersta delen av landet har ökat med 10 96 från 1970 till 1978 och är inplacerad i stödområde 2. Men det finns också i södra Sverige kommuner som har minskat med 10 96 men över huvud taget icke har kommit med i något stödområde. Det är alltså en differens på 20 96. Eftersom utskottets ordförande sitter här skulle jag vilja fråga: Hur stor tycker man i regeringen att differensen skall vara för att en kommun i södra Sverige skall komma med i ett stödområde? Den frågan kommer vi säkerligen att få ute i landet så småningom. Det har f. ö. sagts i flera motioner att det finns problem i södra Sverige, och det är onekligen på det sättet. När vi väger kommunerna mot varandra i norra Sverige, väger vi dem nästan på guldvåg för att få in dem i vad vi tycker är det rätta facket. Men när man kommer ner till södra Sverige, lämnar man helt plötsligt den metoden. Jag har som sagt uppfattningen att detta icke kommer att hålla. I reservationen 55, som avgivits av Gördis Hörnlund, finns en statistik som visar hur de primära centra kommer att förhålla sig till varandra. Därav framgår att Borås ligger sämre till än flertalet av de primära centra i norra Sverige. Nu är Borås inte det enda fall som här kan anföras. I Kalmar län — mitt eget hemlän — och Kalmar kommun är förhållandena ungefär likartade. Detta är konsekvenser som vi inte kan negligera i längden. I motionen 1551 har jag pekat på problemen i sydöstra Sverige, där de kanske är mest uttalade när det gäller södra delen av landet. Delvis har väl önskemålen blivit tillgodosedda, men långtifrån helt. I varje fall har det ju icke skett någon inplacering i större omfattning av kommunerna i stödområdessystemet. Jag har emellertid funnit det meningslöst att avge en reservation i utskottet. Däremot tror jag att en revidering kommer att bli nödvändig ganska snart med hänsyn till uppläggningen av det system som vi här arbetar med. Jag tror också att det — som har sagts tidigare — blir nödvändigt med en förstärkning av medlen för att man skall nå målet i regionalpolitiken. Därvid kommer bl.a. införandet av etableringskontroll att bli en nödvändig åtgärd, tror jag.

Herr talman! Den som lyssnar till Bernt Nilsson kan lätt få intrycket att han inte står bakom detta betänkande. Därför kan det väl finnas skäl att nämna att på ss. 178 finns alla de personer uppräknade som står bakom betänkandet, och dit hör också Bernt Nilsson. Man skulle kunna tro att han hade skrivit en lång rad reservationer, men det har han alltså inte heller gjort, utan han står bakom huvuddelen av detta betänkande. Jag vill gärna säga att jag tycker att mycket av vad Bernt Nilsson sade här var väldigt intressant och att många synpunkter var värdefulla. Det gäller t.ex. kriterieproblematiken, som vi i många sammanhang har tagit upp från centerns sida — behovet av ordentliga kriterier vid regionalpolitiska bedömningar. Det gäller också konstaterandet att det ju faktiskt i södra och mellersta Sverige finns många enskilda kommuner som har problem, fullt jämförbara med problemen i kommuner i Norrland. Ja, det går naturligtvis att hitta många exempel på kommuner i södra och mellersta Sverige som har större problem än vissa kommuner man kan plocka fram i Norrland inom stödområdet. Därför är det naturligtvis viktigt att man har en regionalpolitik som är utformad på det sättet att man också kan hjälpa sådana kommuner. Det finns en inbyggd motsättning i Bernt Nilssons anförande. Å ena sidan klagade han över att man hade vägt kommunerna i Norrland på guldvåg men förbigått kommunernas problem i södra och mellersta Sverige. Å andra sidan kritiserade han centerpartiet för att vi vill ha en mer differentierad regionalpolitik, där vi också när det gäller mycket stora kommuner med mycket olikartade förhållanden mellan kommunernas olika delar kan tänka oss att dela på kommunerna. Bernt Nilsson förordade ett system där man i stället enbart skulle bedöma länen och göra en stödområdesindelning länsvis. Men det är helt klart, Bernt Nilsson, att om man gick efter en så grov skala som länens problem skulle de kommuner i södra och mellersta Sverige som Bernt Nilsson ömmar för inte ha en chans, eftersom de i allmänhet ligger i län som är totalt sett så välställda att något regionalpolitiskt stöd knappast skulle utgå. Bernt Nilssons anförande tycker jag på något sätt avspeglar det dilemma som socialdemokraterna har hamnat i i regionalpolitiken. Det är intressant att konstatera att socialdemokraterna i detta ärende inte har någon partimotion men en kolossal massa regionala motioner som visar att den socialdemokratiska regionalpolitiken har fallit samman och blivit en kortlek av olika länsönskemål om hur regionalpolitiken skall utformas. Jag tror att resten av den här debatten kommer att understryka detta sammanbrott för den socialdemokratiska regionalpolitiken.

Herr talman! Bernt Nilsson menar att vi saknar kriterier för att göra en riktig bedömning. Visst kan man möjligen medge att kriterierna är otillräckliga, men Bernt Nilssons anförande ger nästan sken av att vi skulle stå på lösan grund och inte ha något att stödja oss på. Det är inte korrekt, för visst finns det en del att utgå från. Vi har inte bara 15 års regionalpolitisk erfarenhet, utan vi har också uppgifter och önskemål från länsstyrelser och kommuner, sysselsättningsutredningens betänkande osv. Det har också noterats några kriterier som redovisats i detta debattavsnitt, nämligen behovet av nya arbetstillfällen, kommunernas geografiska läge, pendlingsmöjligheter, allmän sysselsättningsbild, befolkningsutveckling osv. Visst finns det möjligheter att göra en avvägning och en övergripande bedömning. Det är det som utskottet har försökt göra, och då har Bernt Nilsson ställt sig bakom utskottet. Bernt Nilsson ställde frågan: Hur stor skall differentieringen vara? Jag tycker att det finns ett hyggligt svar både i propositionen och i betänkandet. Därför kan jag ge det som mitt och utskottets svar. I den mån Bernt Nilsson har ett annat svar när det gäller differentieringen, som han inte har redovisat under utskottsarbetet eller i betänkandet, skulle det vara mycket intressant att nu få det redovisat här i kammaren.
Herr talman! Till Pär Granstedt vill jag säga att jag ju redan har förklarat varför jag inte har någon reservation — jag har i det läge som vi var i i utskottsarbetet och i övrigt funnit det meningslöst att reservera mig. Jag har den uppfattningen att det kanske finns mer än nog av reservationer i det föreliggande utskottsbetänkandet. Sedan tog Pär Granstedt upp detta om kommuner och församlingar och talade om konsekvenser. Men vad blir konsekvensen av att vi använder oss av kommuner — eller ännu värre, församlingar — som minsta enheter? Jo, det blir självfallet den konsekvensen, som jag redan nämnt, att kommunerna i södra Sverige resonerar som så, att eftersom ni använder kommunerna som minsta mätstock i detta sammanhang är det självklart att vi gör jämförelser med kommunerna i norra Sverige. Det är helt uppenbart att man gör det. Kommunerna i södra Sverige får det ju inte bättre därför att kommunerna i norra Sverige får det bättre, så att säga. Vill man slippa ifrån att hela landet blir ett enda stödområde, tror jag det är nödvändigt att gå in på länen och väga dem mot varandra. Då får man större områden, regioner, som man får jämföra med varandra. Och då är det otvivelaktigt så att norra Sverige har de stora problemen, om man ser den delen av landet i stort. Men problematiken är alltså att man går in på kommunerna här. Pär Granstedt sade att vi socialdemokrater hade en hel kortlek beträffande regionalpolitiken. Men det är bara att titta i betänkandet så framgår det vem som har kortleken — det är ju centerpartiet. Till Elver Jonsson skulle jag vilja säga: Visst har man tagit upp en del kriterier i propositionen. Men man har inte på något sätt försökt väga dem. De har tagits upp på en sida, och man har sagt att de skall tillmätas viss betydelse och att det andra skall tillmätas ganska stor betydelse. Men man motiverar inte varför man lagt de olika kommunerna i dessa olika fack, så att säga. Och det är detta jag upplever som en brist. Det är klart att jag kunde haft en reservation om detta. Men vad hade den nyttat till? Jag vill påstå att jag i utskottet varit kritisk mot detta hela tiden — det har väl inte undgått vare sig Elver Jonsson eller Pär Granstedt.
Herr talman! Först vad gäller att reservera sig: Det blir litet förvirrande när Bernt Nilssons namn finns under betänkandet och han sedan ställer sig upp i talarstolen och i stort sett underkänner förutsättningarna för hela betänkandet. Det är väl ändå viktigt att man, om man skriver under någonting, i någon mån står för det man skrivit under. Annars blir liksom hela det sätt som vi bedriver riksdagsarbetet på ganska meningslöst. Jag vill för min del deklarera att allt som står i de reservationer som jag skrivit under, det står jag för. Och jag är beredd att stå för det som står i betänkandet i den mån jag inte har reserverat mig. Sedan kan det i och för sig finnas detaljer som man har invändningar emot. Men att som Bernt Nilsson i stort sett kasta hela betänkandet i papperskorgen fast hans eget namn står på det, det är ägnat att skapa stor osäkerhet om vad en namnteckning är värd i riksdagssammanhang. Bernt Nilsson säger att om man i huvudsak ser på kommuner vid bedömningen så leder det till att kommuner i södra och mellersta Sverige med problem jämförbara med dem man har i Norrland kommer att begära stöd. Ja visst, det är klart att de gör det. Och jag vill fråga: Skall de då inte få stöd? Om en kommun i södra eller mellersta Sverige har uttalade, långsiktiga sysselsättningsproblem, negativ befolkningsutveckling och kanske betydande glesbygdsproblem — och sådana kommuner finns, som Bernt Nilsson känner till väl — skall vi då inte ha möjlighet att gå in med regionalpolitiska stödåtgärder för att hjälpa upp den kommunens situation? Det är i alla fall min uppfattning att vi skall ha den möjligheten. Jag vill dessutom säga att beträffande stora kommuner, med stor geografisk utbredning och stora skillnader i levnadsoch sysselsättningsvillkor mellan centralorten och avlägsna delar, där skall vi också kunna gå in med regionalpolitiska stödåtgärder i de avlägsna delarna med klart uttalade sysselsättnings-, befolkningsoch glesbygdsproblem. Vi haralltså den grundsynen att vi måste kunna sätta in detta stöd också för kommuner i södra och mellersta Sverige. Och vi har följt upp den uppfattningen genom de reservationer som vi fogat till betänkandet. Bernt Nilsson säger sedan att det är vi som har kortleken beträffande regionalpolitiken. Låt mig bara konstatera att socialdemokraterna inte har någon partimotion om regionalpolitiken. Däremot har man en hel bunt länsmotioner, bakom vilka den ena ledande socialdemokraten efter den andra har ställt sig först. Jag vet inte om man avser att yrka bifall till dessa länsmotioner eller släpper dem — om de bara är tomma slag i luften. Det är bara att konstatera att socialdemokratin numera länsvis inte för samma regionalpolitik. Det är vad jag menar med kortlek. Att vi har ett stort antal reservationer beror på att det är så det som bekant går till i ett utskott. Vi får inte skriva ett eget betänkande.
Herr talman! Bernt Nilsson säger att det för hans del var meningslöst att reservera sig i utskottet. Det kan ha berott på att han under utskottsbehandlingen saknade argument för en reservation. Tyvärr har man samma intryck även efter hans anförande här. Vi har tagit hänsyn till faktorer och argument som det, vilket jag sade tidigare, inte går att fånga in i hårddata. Jag har också redovisat de avvägningar och övergripande bedömningar som vi har gjort utifrån propositionens kriterier. Bernt Nilsson har ju ingen annan mening än utskottets. Därför framstår hans inlägg på denna punkt som mycket märkligt.
Herr talman! Pär Granstedt tycker det är märkligt att jag har undertecknat ett utskottsbetänkande i stället för att reservera mig då jag framför kritiska synpunkter mot innehållet. Men det är i och för sig inte så märkligt, eftersom jag redan under behandlingen i utskottet av dessa frågor var kritisk. På grund av utskottets sammansättning och de synpunkter som framfördes där fann jag det emellertid meningslöst att reservera mig. Pär Granstedt undrar om vi inte skall stödja de kommuner i södra Sverige som har det så illa ställt. Enligt propositionen finns det möjligheter till punktinsatser i de kommuner där det ter sig nödvändigt. Jag anser att det är fel att bygga upp systemet på det sätt som är föreslaget. I stället bör vi, som jag har sagt tidigare, ge stöd åt hela län och överlåta till dem att fördela medlen. Pär Granstedt konstaterar också att vi inte har någon partimotion i de regionalpolitiska frågorna. Nej, det har vi inte, men vi har gång på gång talat om att vi går in för att fullfölja den hittills förda socialdemokratiska regionalpolitiken. Därför har vi inte ansett att det funnits behov av någon partimotion. Den proposition som är framlagd innebär ett fullföljande av den socialdemokratiska politiken, även om vi på vissa punkter har invändningar mot propositionens innehåll. Elver Jonsson har fortfarande inte talat om vilka kriterier av dem som tas upp i propositionen som är viktigast och vilka bedömningar som gäller. Därför kvarstår min fråga i det avseendet. Jag vill också fråga honom var gränsen i fråga om skillnader mellan kommuner i södra och norra Sverige skall gå för att de förra skall få regionalpolitiskt stöd. Jag har påvisat exempel på skillnader uppemot 20 926 i befolkningsutveckling under 7-8 år. Likväl har inte kommunerna i södra Sverige kommit i fråga för stöd. De frågorna har Elver Jonsson ännu inte besvarat.

Herr talman! Regionalpolitik är fördelningspolitik. Den omfattar i princip alla politiska områden. När vi säger att regionalpolitikens mål är att ge människor i alla delar av landet tillgång till arbete, service och god miljö, är detta målsättningar som inte kan nås med udda och enstaka samhällsinsatser. Den målsättning som vi har ställt upp för regionalpolitiken måste vi ha framför oss vid beslut i alla frågor på olika beslutsnivåer i samhället. Vi kan således inte tala om regionalpolitiken bara en viss dag — exempelvis i dag — utan regionalpolitiken måste finnas med i bilden, när vi beslutar om sådant som skola, sociala förmåner, skatter, sjukvård, kommunikationer, energiförsörjning och i övrigt olika slag av offentliga verksamheter. Dagens beslut — på olika beslutsnivåer — formar framtidens Sverige. Regionalpolitiken i sig själv kan alltså inte åstadkomma några underverk. Men låter vi de regionalpolitiska målen vara vägledande för oss under den fortlöpande beslutsprocessen i olika församlingar, kan vi ganska snabbt åstadkomma förändringar som leder till ett jämnare och mera differentierat utbud av arbetstillfällen, till ett mera rättvist utbud av olika slag av samhällsservice och till en bättre miljö för alla människor. Regionalpolitiken skall inte vara konjunkturberoende i den meningen att en hög tillväxttakt är en förutsättning. De speciella resurser som vi ställer till regionalpolitikens förfogande i mera inskränkt bemärkelse måste självfallet sättas in i de landsdelar och kommuner som har minst utbud av arbetstillfällen, som har den sämsta och mest hotade samhällsservicen osv. Regionalpolitik är alltså i mera teknisk bemärkelse en fråga om att göra riktiga prioriteringar. Om vi ger samma stöd till bra orter som till dåliga orter, skall vi naturligtvis inte räkna med att få någon bättre regional eller inomregional balans. Regionalpolitiken kan bedrivas i såväl decentraliserade som centraliserade former. Vår hittillsvarande regionalpolitik har haft drag av såväl centralism som decentralism. De centralistiska inslagen har dominerat, särskilt inom länen och på storkommunnivå. Vi måste nu få en regionalpolitik som är klart decentralistisk. Under några årtionden har centern krävt kraftfulla insatser för att hejda utvecklingen mot ett samhälle där makt, boende, näringsliv och offentlig verksamhet koncentrerats steg för steg. Det borde i dag egentligen inte finnas mer än en mening om den av socialdemokraterna under en 20-årsperiod förda koncentrationspolitiken: den har varit en helt felaktig politik. Vi ser i dag verkningarna både i glesbygd och i stortätort. De bygder som varit utsatta för flyttningspolitiken har sin samhällsservice hotad. De har en mycket hög andel av befolkningen i pensionärsåldrarna. De har genom att de unga tvingats att flytta ett sjunkande barnantal osv. Men koncentrationspolitiken har ej heller varit lyckad för de orter som fått ta emot flyttningsströmmarna. Där har den sociala utslagningen ökat i snabb takt. Miljön har försämrats genom att grönområden bebyggts. Gator och trafikleder har blivit för trånga, bostadsområdena för snabbt hoprafsade osv. Det är egentligen förvånansvärt att det har varit så svårt att förstå att en för gles glesbygd och en för tät tätort ingendera är det idealsamhälle som människan vill ha. Hösten 1976 uttalade riksdagen för första gången att regionalpolitiken skulle få en mera decentralistisk inriktning, att bebyggelsen i glesbygden och i mindre orter skulle underlättas och att strävan skulle vara att i orter med negativ utveckling vidta åtgärder så att en bättre inomregional balans skapades. Enligt vår mening är en decentralistiskt inriktad politik helt nödvändig för framtiden. En sådan politik behövs såväl av sociala skäl som om man tar samhällsekonomin såsom utgångspunkt. Eller om man ser det i ett vidare perspektiv, nämligen hänsynen till miljön, de långsiktiga kraven på resurshushållning osv. Tyvärr måste jag emellertid konstatera att regeringens proposition — regeringens praktiska handlande — och den förening av socialdemokraterna, folkpartiet och delvis moderaterna som har skett i arbetsmarknadsutskottet inte uppvisar den anda som centern, folkpartiet och moderaterna enades om hösten 1976. Om man ser på utvecklingen under 1970-talet, finner man att industrin hela tiden har minskat antalet anställda. Hela sysselsättningsökningen och mera därtill har kommit inom offentlig verksamhet. Den regionalpolitiska debatten och det regionalpolitiska agerandet har emellertid till minst 95 26 inriktats på den krympande industrisektorn. Sysselsättningsutredningen m.fl. bedömer det som en hög målsättning att behålla det antal jobb i industrin som vi har i dag till 1985. Däremot räknar såväl långtidsutredningen som sysselsättningsutredningen med att på grund av äldreutvecklingen, deltidsutvecklingen, barntillsynsutbyggnaden m.m. skall det bli en kraftig ökning av antalet anställda i offentlig verksamhet, framför allt i kommuner och landsting. Allt det här är prognoser, och såväl på kort som på lång sikt måste de sättas in i sitt ekonomiska och sysselsättningspolitiska sammanhang. Men de säger en sak, och det är att den offentliga sektorn på ett kraftfullt sätt måste in i regionalpolitiken. Det är sorgligt att notera att socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna inte är beredda att se till att en decentralisering sker av de centrala verkens verksamhet. Att flytta 10 000 arbetsuppgifter närmare folket, det folk som verken har att betjäna, flytta dem ut till länen under en femårsperiod är en fullt rimlig målsättning. Folk behöver av den anledningen inte flytta, utan det som sker är att beslutsnivån flyttas ut. Därmed vidtas också en ordentlig antibyråkratisk åtgärd, något som såväl folkpartiet som moderaterna kraftigt intresserade sig för i 1976 års valrörelse. Denna typ av decentralisering ut till länen har också i remissarbetet kraftigt backats upp av alla utom av vissa centrala verk. Lika viktigt är emellertid att samma process startas på länsplanet. I dag är i flertalet län allt vad som har med länsförvaltning att göra koncentrerat till en av länets kommuner, ett s.k. primärcentrum. En ordentlig genomgång av länsförvaltningarna är befogad såväl av effektivitetsskäl som av regionalpolitiska skäl. Tyvärr är det aktstycke som folkpartiet, moderaterna och socialdemokraterna nu i huvudsak har enats om nästan helt i avsaknad av en viljeinriktning i detta hänseende, och när man har följt folkpartiregeringens faktiska handlande när det gäller offentlig förvaltning och decentralisering blir man inte heller gladare. Det verkar som om socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna är fast förankrade i 1972 års beslut om primärcentra, när landet i stället behöver en regionalpolitik som är en ”tvärtom-ortsklassificering”. I sysselsättningsutredningens regionalpolitiska betänkande framfördes också att länsstyrelserna skulle få lägga in ett uppskovsveto även mot affärsverkens centraliseringsplaner. Tyvärr innehöll inte regeringspropositionen något förslag i den riktningen. Detta är att beklaga. Det finns goda exempel på affärsverk som försöker decentralisera, t.ex. televerket. Men det finns också exempel på motsatsen. I mitt eget hemlän arbetar exempelvis statens järnvägar på att flytta folk från Vännäs till Umeå, trots att alla anställda, ja alla bedömare utom någon central stab i Stockholm tycker att det är helt vansinnigt. Så kommer jag till det som skrämmer mig mest i det regionalpolitiska arbetet. Socialdemokraterna förde under 1960-talets flyttningsarbete i de norrländska länen den debatten att det var storföretagen och kapitalismen som var bovarna. Jag älskar inte storföretagens agerande och bristande ansvarstagande i dessa frågor, men samtidigt måste man tyvärr konstatera att det är mycket medvetna och ibland omedvetna politiska beslut som är orsaken till att en mängd kommuner under en 20-års period har förlorat upp till 30 26 av sin folkmängd. Det sätt på vilket propositionen och riksdagsmajoritetens förslag till beslut har utformats talar om för mig att det blir en fortsatt koncentration till ett antal kommuner. Jag vill också ta upp utskottsmajoritetens förslag om att de mycket ytvida sammanslagna Norrlandskommunerna skall ha en enhetlig stödområdesbeteckning. Om kommundelarna alltjämt hade varit självständiga kommuner och blivit bedömda därefter, skulle de ha fått en stödområdesbeteckning som säkert legat ett par klasser över den beteckning som dagens kommuncentra fått, eftersom de har blivit bedömda efter sitt eget sysselsättningsläge. Man måste verkligen fråga sig i de här kommundelarna, som tidigare var fria kommuner, om det inte hade räckt med den av socialdemokratin framdrivna tvångsvisa sammanslagningen utan att de också skulle straffas i regionalpolitiskt hänseende för att de blev ihopslagna med en annan kommun. Jag vill med detta som bakgrund också kort kommentera centerns förslag för de sämst ställda kommunerna. När det gäller glesbygdsstödet har socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet gått ifrån sysselsättningsutredningens förslag om att IKS-stödet skulle vara 90 96. Det är synd, för detta stöd skulle komma den verkliga glesbygden till del. När det gäller den andra viktiga biten i glesbygdsstödet, nämligen kombinationssysselsättningsmöjligheterna, så blev alla överraskade över vilket mottagande Anders Dahlgrens förslag om kombination sysselsättning-jordbruk ihop med annan verksamhet fick när det trädde i kraft den 1 juli 1978. Pengarna räcker inte alls till. Det är en väldigt lång kö. Nu har sysselsättningsutredningen föreslagit att de här kombinationerna icke bara behöver höra ihop med jordbruk, utan det kan vara vilka kombinationsmöjligheter som helst. Bakom detta förslag ställer sig tydligen riksdagen i dag. Då är 74 milj.kr. alldeles för litet pengar. Det kommer att behövas 200 milj.kr. om riksdagsbeslutet skall få fullt genomslag. Jag menar för min del att detta är ett billigt sätt att bedriva regionalpolitik på, det blir motsvarande minskningar på AMS konto. Jag vill också beröra investeringsfonderna. De som har jobbat med regionalpolitiska frågor under årens lopp vet att under 1960-talet fick Norrland ett antal företag just genom att investeringsfonderna användes. Här har nu en på denna punkt närmast enhällig sysselsättningsutredning föreslagit att i de sämst ställda kommuntyperna — kommuntyp 6 — skall man få blanda investeringsfondsmedel och regionalpolitiskt stöd. Efter särskilt beslut skall man också få göra det i såväl stödområde 4 som stödområde 5. Det är inget tvivel om att detta skulle bli ett mycket effektivt medel, och dessa kommuner behöver effektiva medel om vi skall lyckas bryta den negativa utvecklingen. Vidare skall jag beröra det förslag som centern har om energi. I går hade vi en debatt i denna kammare om oljebrist. När det gäller beslutsfattandet om de alternativa energikällorna vill jag konstatera att det är mycket svårt att få fram beslut. Fick vi bygga in detta med inhemska bränslen i regionalpolitiken är jag för min del övertygad om att det bara skulle gå ett par tre år innan vi i stort sett hade ersatt oljan i Norrlands inland. Man skulle bilda kooperativa företag i byarna. Man skulle bilda kommunala eller privata företag i kommuncentra. Sammantaget skulle det bli många nya arbetstillfällen, och man skulle för landets räkning spara mycket dyrbar olja. Förslaget om generellt sysselsättningsstöd i områdena 4 och 5, liksom förslaget att offertprincipen skall förbehållas områdena 5 och 6 är två delar av vår plan för att bryta den negativa inlandsutvecklingen. Avslutningsvis vill jag säga att centerreservationerna i utskottsbetänkandet innehåller en rad förslag som sammantagna ger inlandskommunerna i skogslänen ett flerdubbelt så starkt stöd som det utskottsmajoriteten föreslår. Detta kraftfulla stöd kommer att behövas om utvecklingen skall vändas i de 40-tal kommuner som tagit de största smällarna av den förda flyttningspolitiken. Läget är nu sådant att samhället har fem år, maximalt tio år, på sig att vända utvecklingen. Genom den åldersfördelning som vi i dag har i dessa bygder behövs det en så kraftfull politik att en återflyttning kan ske. Centern lägger fram sitt förslag också av den anledningen att vi är övertygade om att detta förslag är det bästa också från samhällsekonomisk synpunkt, men framför allt är det självklart för hela centerrörelsen att även inlandskommunerna har rätt till en positiv utveckling.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på Börje Hörnlunds anförande måste jag konstatera att det kvarstår oklarheter beträffande vad centerpartiet egentligen avser med kravet på att sysselsättningen i Stockholmsregionen skall minskas med 10 000 anställda under en femårsperiod. Pär Granstedt försökte tidigare under debatten göra gällande att det inte var några skillnader mellan moderata samlingspartiet och centerpartiet i det här avseendet, utan att vi i stort sett var överens om de principer som vi hade gett uttryck för i vårt särskilda yttrande. Nu säger Börje Hörnlund att det gäller att flytta ut statliga verk. Jag måste då undra: Är det fråga om att flytta personer från Stockholm ut till regionerna eller om att decentralisera befogenheter och arbetsuppgifter? Sedan sade Börje Hörnlund att vi hade avvikit från sysselsättningsutredningens synpunkter, men han vet ju mycket väl att vi moderater i vad gäller såväl delbetänkandet som slutbetänkandet hade utförliga reservationer, som vi också har tagit upp i vår partimotion. Det är alltså inte riktigt rättvisande att generalisera på det här sättet och klumpa ihop oss med de två övriga partierna. Jag vill också peka på det förhållandet att socialdemokraterna avstod från att väcka en partimotion med anledning av propositionen om regionalpolitiken, medan centerpartiet och moderata samlingspartiet har väckt var sin partimotion. Jag tror, Börje Hörnlund, att det är på sin plats att vara betydligt mera nyanserad i den här debatten då man skall göra jämförelser mellan partierna.
Herr talman! Börje Hörnlund hade kritiska synpunkter i fråga om den skillnad som enligt hans åsikt fanns mellan 1976 års beslut och 1979 års förslag. I den delen vill jag bara hänvisa till den debatt som fördes tidigare i dag mellan arbetsmarknadsministern och Arne Fransson. Jag har utöver det inget att tillägga. Om Börje Hörnlund är kritisk mot det praktiska handlandet i vad avser 1976 års regionalpolitiska beslut, gäller kritiken rimligtvis också den regering som verkade åren 1976-1978. Börje Hörnlund menade att de ytvida kommunerna borde skiktas upp; eftersom det var en centertanke var det en riktig idé enligt hans sätt att se. Då blir min fråga: Varför får inte den stora kommunen Gotland delas upp enligt samma princip? Slutligen när det gäller principen om delad eller odelad kommun: I fråga om kommunen Vännäs har centerpartisterna i utskottet gått ifrån centermotionen. Står Börje Hörnlund kvar på centermotionen, eller stödjer han centerledamöterna i utskottet?

Herr talman! Till Sten Svensson: I mitt manus stod — jag hoppas att jag läste riktigt — att vad det gällde var att flytta ut arbetsuppgifter motsvarande 10 000 tjänstemän. Man behöver därmed inte flytta folket; det har ju såväl decentraliseringsutredningen som den regionalpolitiska gruppen inom sysselsättningsutredningen kommit fram till. Det gäller alltså icke att flytta ut hela centrala verk.

Det som förvånar mig är att en enig sysselsättningsutredning var inne på tanken att dela upp ytvida kommuner och att regeringspropositionen innehöll ett sådant förslag men att folkpartisterna i utskottet gick ifrån detta förslag. Det kan jag inte tolka på annat sätt än att man vid voteringar i riksdagen alltid vill vara på den segrande sidan, oavsett vad regeringen har sagt. Detta måste vara ett led i voteringsmatematiken — jag kan inte tolka det på annat sätt. När det gäller den direkta frågan om Vännäs-Bjurholm tycker jag icke det är rättvist att betrakta den gamla kommunen Vännäs såsom tillhörande stödområde 5 när man betraktar den utpräglade glesbygden Jörn i Skellefteområdet såsom tillhörande stödområde 4. Då har man verkligen missat att ge befolkningen i de olika f. d. kommunerna någorlunda lika möjligheter att utvecklas.
Herr talman! Först, herr talman, tackar jag för den precisering som Börje Hörnlund gjorde när det gällde utflyttningen. Vidare vill jag påpeka att påståendet om den där enigheten i sysselsättningsutredningen är en sanning med modifikation. Om Börje Hörnlund noga läser våra reservationer, både i det regionalpolitiska delbetänkandet och i slutbetänkandet, skall han finna att vi där har tagit avstånd från en detaljstyrning av kommuner och landsting och att vi har pläderat — precis som vi har gjort hela dagen i dag — för generellt verkande åtgärder. Avslutningsvis vill jag, herr talman, också kommentera vad Börje Hörnlund sade i sitt anförande före middagspausen, nämligen att vi inte skulle vilja ställa upp för en fortsatt ökning av den offentliga sektorn, något som Börje Hörnlund pläderade för. Jag vill påpeka att man från olika håll har reagerat emot detta, eftersom det kan leda till vikande ekonomisk tillväxt och ökande svårigheter att finansiera redan genomförd utbyggnad. Då kan vi hamna i det läget att det helt enkelt inte går att ta ut några ytterligare skatter, och då blir högskattepolitiken den offentliga servicens fiende. Jag har här en ledare ur tidningen Land — som inte torde vara obekant för Börje Hörnlund. Den är från den 18 maj 1979. Jag citerar: ”Hur mycket mera av sådant tål vi innan det blir en stark folklig reaktion? Den samhälleliga verksamheten får inte kosta hur mycket som helst. Går man alltför långt på de här vägarna riskerar man en glistruprörelse som kanske sopar bort en del av byråkratin men av bara farten även tar med sig mycket av värde som det tagit lång tid att bygga upp.” Jag tror att den här kritiken, som har framförts även i andra tidningar, bl.a. i en ledare i tidningen Expressen, borde vara ett allvarligt memento för oss politiker och inge oss rädsla för att plädera för fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn. I stället skall vi — som jag har framhållit flera gånger i dag — satsa på generellt verkande ekonomiska åtgärder, som gör att vi stimulerar näringslivet, så att vi med hjälp av en ökad tillväxt där kan finansiera alla våra åtaganden.
Herr talman! Börje Hörnlund svarade inte på frågan, var han står beträffande Vännäs kommun, men jag tolkar vad han sade så, att han står kvar vid centermotionen och inte sluter upp bland de utskottsföreträdare från centern som har ställt upp på utskottsmajoritetens sida för en odelad kommun i Vännäs. När det gäller påståendet att exemplet Örnsköldsvik skulle vara uttryck för ett konsekvent handlande från centerpartiets sida gentemot andra kommuner, håller det ju inte. I fråga om andra ytvida kommuner har man inte lagt fram något sådant förslag. Jag nämnde förut att centerpartiet inte har något förslag om en sådan skiktning när det gäller Gotland. Även om det finns vissa skillnader inom andra kommuner, finns det naturligtvis också utomordentligt stora skillnader i Gotlandskommunen mellan t.ex. Visby och Burgsvik. Jag menar alltså att Börje Hörnlunds påstående att det skulle vara en konsekvent uppläggning från centerpartiets sida i den här delen saknar täckning. När sysselsättningsutredningen talade om ytvida kommuner tänkte man inte på sådana förhållandevis små kommuner som Karlstad, Falun och Gävle. I propositionen föreslogs tre undantag från principen odelad kommun. Utskottet instämmer i principen men medger inte undantag utan löper linan fullt ut. När det gäller frågan på vilket sätt det här beslutet kom till tycker jag att jag kan informera om att detta beslut liksom många andra växte fram under den gemensamma överläggningen i utskottet. Det är alltså inte resultatet av något taktiskt spekulerande i vilket röstutfallet skulle kunna bli här i kamma Det visar sig också att propositionen står sig väl. Av de ca 400 ändringsförslag som fanns vid utskottsbehandlingen vann ett tiotal utskottets gehör. Beträffande stödområdesindelningen förelåg förslag om ändring när det gällde 132 kommuner. Utskottet gick med på tre. Det tyder på att propositionen hade en stor hållfasthet; utskottet kunde i allt väsentligt acceptera den.
Herr talman! När jag talade om den offentliga sektorn hänvisade jag till vad som hade hänt under 1970-talet och till långtidsutredningens funderingar och beräkningar. Jag tror för min del att det blir mycket viktigt framöver att regeringen och de båda kommunförbunden överlägger om ekonomi och sysselsättning både på kort och på lång sikt för att vi sammantaget skall få bästa möjliga balans i det svenska samhället. Vi får nog se både långtidsutredningens och sysselsättningsutredningens siffror som prognoser i det sammanhanget. Sedan är jag också medveten om att bl.a. deltidsutvecklingen hos kommuner, landsting och i offentlig verksamhet över huvud taget har gjort att många fler människor bara därigenom kommit att räknas in i arbetskraften. Jag är också mycket medveten om att vi fram till år 2000 får tre gånger så många 90-åringar som vi har i dag. Jag vet att det kommer att kräva nya insatser både från kommunerna och från landstingen. Vilken slutsiffran blir kan nog ingen svära på i dag. Till Elver Jonsson vill jag säga att jag inte tycker att det beslut majoriteten i morgon kommer att fatta ger den regionalpolitik till resultat som jag såg fram emot när jag ledde sysselsättningsutredningens regionalpolitiska grupp. Jag såg framför mig en differentiering av de stora kommunerna som skulle ha givit lagom långa avstånd fram till en fungerande arbetsmarknad. Det innehåller inte det här förslaget. Till yttermera visso kan sägas att partierna fick den här propositionen att jobba med ett par dagar efter påskuppehållet. Det var tågordningen. Det material vi i dag debatterar fick vi på bordet i går. Det är inte bra att så stora frågor avgörs i sådan tidsnöd.

Herr talman! Under allmänna motionstiden i januari månad krävde 25 socialdemokrater från Norrland i en riksdagsmotion, nr 1553, extra regionalpolitiska åtgärder i vår del av landet. I motionen redovisade vi hur de fem Norrlandslänen under de senaste årtiondena har drabbats av utflyttningar och folkminskningar. Vi redovisade också hur den socialdemokratiska regeringen under 1960-talet och 1970 talets början med en rad samhällsåtgärder agerade mot denna utveckling. Vi minde om hur den dåvarande regeringen under 1960-talet med investeringsfondsmedel lyckades att styra en betydande industriutbyggnad norrut. Under 1960-talets första år flyttades på det sättet många företag och filialenheter i storföretag från Sydoch Mellansverige till Norrland. De här lokaliseringarna har kommit att betyda mycket för den vändning regionalpolitiskt som vi i samtliga Norrlandslän kunde glädja oss åt långt in på 1970-talet.

Under perioden 1970-1976 kunde vi glädja oss åt en försiktig optimism och framtidstro i Norrland. Sysselsättningen ökade och folkmängdssiffrorna i samtliga Norrlandslän blev efter en lång period av befolkningsminskning plussiffror, även om många sysselsättningssvaga områden alltjämt brottades med minussiffror. Under de här åren ökade förvärvsfrekvensen för våra två nordligaste län, Norrbotten och Västerbotten, med 7-8 26, medan den för exempelvis storstadsområdena Göteborg och Malmö ökade mera normalt, med 2-3 26. Utjämningen i sysselsättningen var påtaglig dessa år. Ännu så sent som 1970 redovisade samtliga Norrlandslän utom Gävleborgs län minussiffror i fråga om folkomflyttning. Det året flyttade ungefär 5 000 fler människor från än till Norrland. Sex år senare, 1976, kunde samtliga Norrlandslän notera fler inän utflyttade. Verkningarna av de regionalpolitiska insatserna hade slagit igenom. Det året hade Norrland 4 000 plus i flyttningsrörelse. Detta var resultatet av en målmedveten politik att medverka till utveckling av det norrländska näringslivet och den norrländska industrin.

Men efter 1976 har vi fått erfara hur snabbt vunna framgångar kan raseras. På ett par år noterade de fem Norrlandslänen en förlust av 10 000 arbeten inom gruvoch tillverkningsindustrin. Arbetslösheten ökade. Sysselsättningen för ungdomen minskade katastrofalt. Ansvarigt statsråd under den största delen av denna tid var Nils G. Åsling, centern. Medansvarig för den politik som gav detta resultat var i högsta grad centerpartiet, vilket det kan finnas skäl att påpeka efter vissa centerpartisters agerande i dagens debatt. Det var mot den bakgrunden som vi — 25 socialdemokrater i Norrland — motionerade om åtgärder som kunde vända denna utveckling. Det var en kombination av näringspolitiska och regionalpolitiska åtgärder som vi anvisade: satsningar på de norrländska basnäringarna skogen och mineraltillgångarna samt en vidareförädling och produktutveckling inom de råvarubaserade företagen. Vi krävde också åtgärder för att påverka statlig, kooperativ och privat företagsamhet att flytta verksamhet till Norrland, med den statliga omlokaliseringen i början av 1970-talet som föredöme. Hur fort en minskad sysselsättning kan slå igenom kunde vi avläsa i senaste årsskiftets folk mängdssiffror. Tre av de fem Norrlandslänen noterade då på nytt minus i befolkningen. Vissa kommuner hade mycket stora minustal: Kiruna minus 507, Kramfors 302, Gällivare 293, Luleå 255, Söderhamn 235 osv. För att på nytt vända utvecklingen i Norrland i positiv riktning krävde vi en stark, samhällsstyrd näringsoch sysselsättningspolitik. Sedan vi skrev motionen har regeringen presenterat förslaget om regionalpolitik med sikte på 1980-talet. Jag vill ta tillfället i akt och uttala ett norrländskt erkännande för det förslag som vi nu skall ta ställning till. Visst kan man beklaga att den starka Norrlandsprägel som det första lokaliseringsstödet av årgång 1965 i början hade inte utmärker det förslag som vi nu behandlar. Men arbetsmarknadsutskottet har kunnat stå emot centerns försök att sprida stödinsatserna ännu mer ut över landet än vad regeringen har föreslagit. Det är bra. Skulle utskottet ha följt centerns partimotion, skulle ytterligare 18 kommuner ha kommit med och delat på stödpengarna. De justeringar av regeringsförslaget som utskottet gjort uppåt i stödområdesklassningen har gällt Norrland. Det noterar vi med tillfredsställelse. Men det finns ett skäl att vädja till såväl nuvarande regering som till den regering vi får efter septembervalet i år att studera de antiregionalpolitiska verkningar som vår näringslivsutbyggnad med investeringsfondsmedel haft de senaste åren. Dels är industriutbyggnaden med dessa medel långt viktigare för näringslivsutvecklingen än vad de regionalpolitiska stödinsatserna är, dels hamnar den utvecklingen huvudsakligen i redan industriellt väl utvecklade delar av vårt land. Det som har hänt i Norrland efter 1976 visar att vårt regionalpolitiska stöd inte får önskad effekt, om det inte kompletteras med en samhällsstyrning av näringslivets utveckling, en aktiv näringspolitik och utlokaliseringar av den allmänna sektorn. Norrland kommer, under många år, att vara i behov av mycket stora samhällsinsatser, om vi skall kunna skapa den önskade regionala balansen i sysselsättning och utveckling. Det ger bl.a. uppgifterna i bilagorna till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 besked om. De justeringar av det nu 14 år gamla lokaliseringsstödet som vi nu skall besluta om är bara medel för att nå vissa mål. Vilken näringsoch arbetsmarknadspolitik som kommer att föras efter valet i september i år blir avgörande för resultaten. Nu är det möjligt att jämföra resultaten av en socialdemokratisk och en borgerlig regionalpolitik här i landet. Medlen har varit desamma för socialdemokraterna i början på 1970-talet och för de borgerliga efter 1976, men resultaten så helt olika. Får vi inte snabbt en annan politik än den som har förts efter 1976 års val, har vi på nytt ett akut hot över Norrland om en utflyttning söderut, inte minst av ungdom. Det är en utflyttning som Norrland inte orkar med en gång till